Herr talman! Svarar dagens regionalpolitik mot de mål som riksdagen ställt om att göra regionerna till sinsemellan likvärdiga, allsidigt fungerande enheter? Svaret på den frågan är entydigt nej! När regioner får en mycket olikartad utveckling har detta sin grund i koncentrationstendenser och andra inneboende motsättningar i kapitalismens ekonomiska system. Detta kan neutraliseras bara med omfattande och riktade åtgärder från staten vid uppbyggnad av skolor, högskolor, kommunikationssystem, kollektivtrafik etc. Naturligtvis är utökade insatser inom den offentliga sektorn särskilt betydelsefulla inom de regionalt eftersatta områdena. Det är i mycket stor utsträckning inom denna sektor som det har öppnats en arbetsmarknad också för kvinnor. har utarbetat, ”Kvinnor i Norrbotten”, heter det: ”Kvinnornas arbetsmarknad är snäv. Hela 82 96 av de Norrbottniska kvinnorna i förvärvsarbete finns inom endast tre näringsgrenar, där den offentliga sektorn är ojämförligt störst.” Klarare kan sambandet mellan behovet av utbyggnad av den offentliga sektorn och en bättre arbetsmarknad för kvinnor inte uttryckas. Nu förs en debatt om ScanLink och en Öresundsbro. Samtidigt hotas järnvägarna i norr av allsköns inskränkningar. Skall man behålla någon trovärdighet i den svenska regionalpolitiken måste järnvägsnätet upprustas och trafiklinjer och vägsystem inom Sverige få förtur. Bra vägar och kommunikationer är särskilt viktiga i områden där avstånden är stora. En särskilt viktig roll i regionalpolitiken, framför allt i Norrbottens län, spelar statens företag i länet. ASSI, LKAB, domänverket och SSAB är stora, viktiga företag i vårt län. De tre stora statsföretagen ASSI, LKAB och SSAB minskar drastiskt antalet anställda. Antalet jobb som försvinner beräknas till över 2 000. Några planer på att öka förädlingen eller bredda produktprogrammet inom ovannämnda industrier har inte offentliggjorts. Initiativ i riksdagen för breddning av verksamheterna inom dessa företag har tagits vid upprepade tillfällen. Från vänsterpartiet kommunisterna har vi i frågor, interpellationer och motioner lyft fram behovet av förädling vid sågverken, investeringar i SSAB för nya produkter och flexibelt valsverk, åtgärder vid LKAB för att ta till vara de sällsynta jordartsmetallerna och utnyttja apatiten från malmfältsgruvorna i handelsgödselproduktion. Detta är bara några exempel.

De här företagen har en nyckelroll i Norrbottens näringsliv och utveckling: en kapitalstark ägare, goda råvarutillgångar och vida möjligheter till ökade förädlingsinsatser inom verksamheterna. Men för att vända nuvarande tendens krävs handfast styrning av ägaren och att det satsas på nya produktområden, att företagen utnyttjas som en motor i norrbottniskt näringsliv. Redan 1980 presenterade statens industriverk rapporten Sågverkens vidareförädling. Den har senare följts av ytterligare rapporter på samma tema. Där visades vilken betydande roll sågverken hade inom skogslänen och den växande betydelsen av dessa verk om man skulle gå in för utveckling av produktionen från sönderdelning till avancerad torkning och ämnestillverkning.

tioner sökt driva fram den här frågan i riksdagen. Vi har också föreslagit att domänverket skulle utnyttja sin roll som storsäljare av virke och ge förtur åt företag med hög förädling inom ramen för upprättande av virkesfördelningsplaner. Intresset för detta från andra partier har hittills varit svalt. Vårt parti har vid upprepade tillfällen lagt fram förslag om inrättande av samhällsfonder, fonder som kan göra riktade insatser inom samhällsägda och kooperativt ägda företag och företag som ägs av de anställda. En av finansieringsmöjligheterna för detta fondsystem är en produktionsavgift på vattenkraft. Vattenkraftsproduktionen har ju varit av enorm betydelse för industriutvecklingen i vårt land. Men den har också inneburit enorma vinster för vattenkraftsexploatörerna, vinster som inte beskattas i produktionskommunerna. De har fått stå ut med skadorna på odlad mark, minskade skogsmarkstillgångar och annat, medan vinsterna och därmed resurserna för utveckling gått åt andra håll. Detta är djupt orättvist. Ett genomförande av vpk-förslaget om produktionsavgifter på vattenkraft skulle ge radikalt ändrade förutsättningar för en kraftfull regionalpolitik. Herr talman! De regionalpolitiska ojämlikheterna växer. Viktiga näringar som sågverksnäringen har inte fått stimulans eller förmåtts att göra nödvändiga insatser. De statsägda företagen blöder, och någon kraftfull insats från regeringen för att vända utvecklingen har ännu inte inletts. Visst var det positivt att riksdagen under våren höjde länsanslagen. Men när kommer den svenska riksdagen att göra slut på orättvisan mot vattenkraftslänen och vattenkraftskommunerna? Gör man inte slut på den orätten, klingar talet om regional jämlikhet ihåligt och falskt.

Herr talman! Sedan 1982 har vi i vårt land fått vara med om en positiv ekonomisk utveckling. Industriproduktionen ökar, inflationen var i fjol den lägsta sedan 1960-talet, arbetslösheten har minskat ordentligt sedan 1982, och det finns en rad andra tecken på en fortsatt positiv ekonomisk utveckling som vi naturligtvis kan glädjas åt. Men även solen har som bekant sina fläckar, för även om arbetslösheten har minskat i riket som helhet, finns det fortfarande regioner med en hög arbetslöshet. Bakgrunden är oftast en traditionell råvaruproduktion i basindustrier med en svag förädling av produkterna. Det gäller järnmalm, stål och träbranscherna i synnerhet. Problemen är därför fortfarande stora i Norrland och i Bergslagen. Norrbotten intar tyvärr fortfarande en särställning i arbetslöshetsligan. Arbetslösheten där på 4,9 96 är 1,5 96 högre än närmast jämförbara län och mer än dubbelt så hög som riksgenomsnittet, även om arbetslösheten i landets största län har minskat med 1 96 sedan 1982. Utvecklingen pekar alltså åt rätt håll — men det går långsamt. Här måste till flera riktade åtgärder för att klara sysselsättningen, om inte Norrbotten skall bli ett län som hamnar i ständig strykklass på sysselsättningens område. Det gäller fortsatta satsningar på de s.k. framtidsbranscherna, t.ex. rymdtekniken. Det gäller kraftfulla satsningar på högskolan i Luleå, flerinsatser för bättre förädling av råvaruproduktion samt fler utlokalisering När det gäller Norrbottens näringsliv sker det för närvarande stora strukturförändringar inom både malm-, ståloch sågverksbranscherna. Ca 3 000 jobb skall enligt planerna bort under de närmaste åren. Därför sprider sig nu en oro inför framtiden och möjligheterna att få jobb för dem som nu drabbas. Hur snabba och hårda sysselsättningsminskningarna har varit inom basnäringarna kan illustreras genom LKAB:s neddragningar i Kiruna. För tio år sedan hade företaget 5 000 anställda, och i nuläget återstår 1 800. Nu planerar företaget att banta bort ytterligare 500 arbetstillfällen. Liknande utveckling sker i Malmberget och vid Svenskt Stål AB i Luleå. Under den gångna veckan har också strukturplanerna för sågverksbranschen presenterats, vilket innebär att bl.a. Kalix kommun drabbas hårt. Att företag med låg förädling av sina produkter tvingas till snabba strukturomvandlingar är ju ingen ny erfarenhet. En höjd förädlingsgrad på basindustriernas produkter skulle inte bara stabilisera sysselsättningen utan sannolikt också öka den. Tyvärr är det dålig fart på den här utvecklingen. Fortfarande förädlas malmerna dåligt, och detsamma gäller träoch stålprodukterna. Järnverket i Luleå håller på att förvandlas till ett stålämnesverk med en allt lägre förädling. Mycket talar nu för att det behövs ytterligare personförstärkningar i de statliga företagens ledningar. Det finns t.ex. duktiga prisförhandlare och rationaliseringsexperter. Men nu behövs det också människor, som vågar satsa på förädling av produkterna och som är beredda att pröva nya idéer för att bredda produktbasen i företagen. De statliga företagen fyller en mycket viktig uppgift tillsammans med de kooperativa i vårt näringsliv. De är därför alldeles för viktiga för att rationaliseras sönder totalt. En annan viktig faktor för utvecklingen av näringslivet i vårt nordligaste län är förbättrade kommunikationer. Det är därför jag med tillfredsställelse har noterat planerna på att rusta upp norra stambanan för närmare 1 miljard kronor. Godstrafiken har slagit huvudet i kapacitetstaket, och det är därför viktigt för både godsoch persontrafiken att den planerade moderniseringen av banan kommer till stånd och att transporttiderna förkortas. På sikt bör dubbelspår byggas ut efter hela banan för att höja kapacitetstaket ytterligare. Dessutom bör planerna på att bygga ett flygfält i Arvidsjaur realiseras. Detsamma gäller det samnordiska flygfältsprojektet i Övertorneå. Det är orimligt att invånarna i Norrbottens inlandsregioner ibland kan tvingas resa närmare 20 mil för att kunna nyttja flyget som kommunikationsmedel. Ett annat viktigt område för näringslivet är satsningarna på vägunderhållet. Även om det är viktigt av miljöoch trafiksäkerhetsskäl att de tunga transporterna så långt möjligt går med järnväg, så har järnvägarna sina begränsningar i Norrlandslänen. En hög anslagsnivå för vägunderhållet är därför en mycket viktig faktor för näringslivets utveckling. De förstärkningsinsatser av vägnätet i Norrlandslänen som nu startas är därför en viktig början på en mer allmän upprustning som måste komma till stånd. När det gäller insatser för en bättre regional balans är det angeläget att det sker en fortsatt utlokalisering av myndigheter och verk från den överhettade Stockholmsregionen. Det finns också en rad förslag till utlokaliseringar på t.ex. postoch teleområdet som bör prövas. I Norrbotten finns utbildning av kvalificerade tekniker, som mycket väl kan tillgodose behovet i de snabbt expanderande områdena inom televerket och posten. Dessutom finns i vårt nordligaste län en nära anknytning till de delar av naturvårdsverket som arbetar med naturskydd, naturoch faunavård, jakt, inhemsk energi, rekreation och fysisk planering. Det vore därför naturligt att utlokalisera t.ex. naturvårdsverkets naturresursavdelning till länet. Det saknas verkligen inte förslag till utlokaliseringar. Även om inte utlokaliserade verksamheter ensamt kan lösa problemen med de regionala obalanserna, så kan det verksamt bidra till en mer flexibel arbetsmarknad i skogslänen. Slutligen, herr talman: Det pågår ett arbete för fler arbetstillfällen i bl.a. Norrbotten och Norrlands inland. Det sker bl.a. genom den s.k. statssekreterargruppen. Dessutom planeras ytterligare åtgärder, som industriministern redan har varslat om. Även om arbetsmarknadsläget fortfarande är besvärligt i Norrbotten, så har erfarenheterna lärt oss att det går att driva på utvecklingen i rätt riktning med hjälp och insatser från den socialdemokratiska regeringen.

Herr talman! Trots alla rubriker på senare tid kring Bofors, spionskandalen Stig Bergling m.fl. affärer finns det också en vardag som hela vårt samhälle är mycket beroende av. Denna vardag innebär att de svenska exportföretagen måste vara så effektiva att de kan konkurrera på världsmarknaden och att de hemmaproducerande företagens produkter kan konkurrera med importvarorna. På detta hänger den svenska välfärden. Krångligare än så är det inte. Företag skall inte bara försörja de egna anställda utan också västvärldens största offentliga sektor. Så trycket på de svenska företagen och deras anställda är mycket hårt. Detta gäller inte minst skattetrycket för företagarna. Det står ju redan klart att de svenska småföretagarna arbetar under det högsta skattetrycket i västvärlden. Och detta skattetryck fortsätter att öka, trots mycket tal om motsatsen. Detta gäller alldeles särskilt för alla dem som driver sin rörelse som enskild firma eller handelsbolag. En sådan företagare inkomstbeskattas ju för överskottet i rörelsen, men dessutom får han eller hon betala egenavgifter på resultatet. En utredning som gjorts av Familjeföretagens skatteberedning visar också att egenföretagarna de senaste åren nästan systematiskt har missgynnats i förhållande till både löntagare och aktiebolagen och deras ägare. Egenföretagarna fick exempelvis inte del av skatterabatten 1985 och inte heller någon skatterabatt genom schablonavdraget vid skattereformen 1982. Man frågar sig varför det då är så viktigt med skattereformer som också inkluderar företagarna. Jo, därför att det hos företagarna finns en utomordentligt stor kreativitet som kan skapa både sysselsättning och exportinkomster. Och detta gäller inte minst sysselsättningsaspekten. Av de 170 000 nya arbetstillfällen som skapades inom det privata näringslivet under 1986 tillkom inte mindre än 130 000 i småföretag. Detta tycker jag säger nå, ot om den dynamik som finns i just småföretagen. Herr talman! Genom ett mera företagarvänligt skatteklimat finns det stora vinster att göra för samhället. Och det finns två skattereformer som kanske betyder allra mest för företagarna. Det är först och främst en sänkt marginalskatt. En rejäl sänkning skulle innebära att företagarna behöver ta ut mindre pengar ur rörelsen för att betala eventuell förmögenhetsskatt. En sänkning av marginalskatten skulle också ge såväl företagare som anställda större motivation till extra arbetsinsatser. En sådan reform är ett gammalt moderat krav. Detsamma gäller också kapitalbeskattningen av familjeföretagens ägare. Dagens skattesatser leder ofelbart till att ägare av expansiva familjeföretag många gånger måste sälja företaget eller delar därav med ökad maktkoncentration som följd. Men det höga skattetrycket har inte bara medfört uppenbara risker för effektivitetsförluster. Det har också inneburit ökad rättsosäkerhet för den enskilde medborgaren. För att öka effektiviteten i uppbörden har staten försett myndigheterna med en mängd nya befogenheter i form av lagar och förordningar. Generalklausulen mot skattebrott, bevissäkringslagen, betalningssäkringslagen och företagsbot är bara några exempel. Och nu väntar vi bara på den s.k. fogdelagen — säkringsåtgärder i skatteprocess, som den heter. På nära håll har vi fått följa effekterna av alla dessa lagar. Företagare har fått se sitt livsverk slaget sönder och samman, trots att det i efterhand visat sig att många företagare har varit oskyldiga. Och för denna misshandel från myndigheterna vägrar staten ta något som helst ansvar. Inte ett öre får offren i ersättning. Och märk väl: Myndigheterna kan fortsätta sina trakasserier praktiskt taget hur länge som helst. Denna urholkning av rättssamhället kan inte få fortsätta, utan det är nu hög tid att åtminstone göra medborgaren till myndigheternas jämlike. Det är därför som vi kräver att ämbetsmannaansvaret återinförs, att anståndsreglerna för inbetalning av tvistig skatt utvidgas, att ersättning ges till den som vinner ett skattemål samt inte minst att statens skadeståndsansvar för felaktigheter som begås av myndigheter utvidgas rejält. Herr talman! Ett annat område där företagarna är utsatta för ett ökat tryck från myndigheternas sida är prissättningen. Regeringen har satt prisstopp i system, vilket troligtvis är en av förklaringarna till att människorna konsumerar kapitalvaror som aldrig förr. Inför ovissheten om upphävda prisstopp ”hetsas” människorna att tidigarelägga sina inköp. Men prisstoppen inte bara förrycker konsumtionscykeln, de försvårar också företagens bedömning av sitt ekonomiska läge. Inte minst för småföretagen innebär prisstoppen extra problem vid dispenser. Myndigheternas allt starkare intresse av att lägga sig i företagens prissättning framgår också med all önskvärd tydlighet av livsmedelsutredningens betänkande med generaldirektören i SPK som ensamutredare. Här föreslås att köpmännen skall förbjudas att använda extrapriser som konkurrensmedel. Man skall alltså förbjuda ett av handelns allra bästa konkurrensmedel, nämligen extraprissättningen. Den minnesgode kanske erinrar sig att det här försöket inte är det första. För ungefär tio år sedan bad Konsum i Stockholm regeringen att uppdra åt SPK att utreda extrapriserna. Orsaken var den gången att Konsum hade svårt att klara den privata konkurrensen. Nu återkommer detta förslag. Låt mig då, herr talman, säga att endast i en ekonomi där företagen bestämmer prissättningen och konsumenten inköpen kommer priserna att mötas på rätt nivå. Alla försök från myndigheternas sida att manipulera prissättningen är dömda att misslyckas. Prisstopp kan inte förhindra en inflation, bara fördröja effekterna av densamma, och detta till ett högt pris. Jag nämnde inledningsvis att de svenska företagen måste vara effektiva — inte bara för att se till att företagen och deras anställda klarar sig utan också för att försörja västvärldens största offentliga sektor. Herr talman! Vi har här i landet beslutat att nästan all vård och omsorg skall bedrivas i offentlig regi. Och vi är inte oense om att vi skall ha en god service till medborgarna. Den stora tvistefrågan är i stället: Vem skall utföra de här jobben? Skall vi monopolisera den offentliga sektorns tjänster eller inte? Eller klarare uttryckt: Skall vi använda oss av den resurs som vårt näringsliv utgör för att förbättra och förbilliga den offentliga sektorn eller ej? Som vi företagare ser det är det ett enormt slöseri med resurser att vi inte i högre utsträckning än i dag lägger ut offentlig produktion på entreprenad. De studier som gjorts av statskontoret tycker jag ger tydligt belägg för uppfattningen att det borde finnas mycket att vinna på mer entreprenad. Av studien framgår att produktivitetsutvecklingen inom den offentliga tjänstesektorn legat på minus under praktiskt taget varje år under 1960-, 1970 och 1980-talen. Den genomsnittliga produktivitetsutvecklingen för hela den offentliga sektorn, beräknad på detta sätt, var under 1970-talet 1,5 20 om året. Och inom sjukvården har produktiviteten minskat ännu mer. Gör vi jämförelser med det svenska näringslivet, finner vi en annorlunda utveckling. Produktivitetsutvecklingen inom näringslivet har också skattats. Mellan 1963 och 1981 förbättrades produktiviteten inom tjänsteproduktionen med noga räknat 1,46 90. Även om produktivitetsutvecklingen inte säger allt, då kvalitet och måluppfyllelse inte helt har beaktats, tycker jag ändå att siffrorna ger en klar fingervisning om de möjligheter som finns att få ut mer vård och omsorg för de skattekronor som vi betalar. Låt mig klart och tydligt konstatera: Det är bara genom konkurrens som vi kan nå någon större produktivitetsförbättring inom den offentliga sektorn. Det finns ingen annan väg att vandra. Detta beror inte på att personalen skulle vara dålig i den offentliga sektorn — tvärtom, många gör ett utomordentligt bra jobb. Det beror i stället på själva systemet. Monopol skapar nämligen ofelbart stelhet. Därför är vårt råd: Öppna den offentliga sektorn på vid gavel för mer entreprenadinsatser! Låt sjuksköterskor och daghemspersonal få öppna egna företag, vara med och konkurrera om att göra den offentliga omsorgen både bättre och billigare! I dag ligger monopolet som en förlamande hand över möjligheterna till effektivitetsförbättringar. Och inte minst, herr talman: Personalen skulle må bra av att ha flera arbetsgivare att söka sig till. Låt oss därför, som vi moderater många år har förordat, föra in entreprenöranda i den offentliga sektorn genom mindre egenregi och mer entreprenader.

Herr talman! För en ersättare i riksdagen från Kalmar län och för oss i centerrörelsen klingar utropet ”Hela Sverige skall leva!” som ljuv musik. Tanken bakom orden innebär för mig rättvisa beträffande fördelningspolitiken och ett bekräftande och ett bejakande av regionalpolitikens mål: att alla människor oavsett var de bor i vårt land skall ges tillgång till arbete, bostad, service och en god miljö. Tanken är inte ny. För oss i centerrörelsen är den lika gammal som partiet självt. Vad som är nytt, herr talman, är att alla nu i ord ställer upp bakom denna självklarhet. Må då orden och tanken snart omsättas i konkreta politiska åtgärder! Kalmar län tillhör Sydostsverige, under senare år hårt drabbat av den koncentrationspolitik, den obalans och den snedvridna fördelningspolitik som fortfarande tillåts få råda och tillåts att få förstärkas. Såväl långtidsutredning som forskarrapporter och olika undersökningar bekräftar vad vi Kalmar län-bor på hemmaplan dagligen upplever. Avtappningen av folk och kapital hotar på sikt att göra vårt län till ett vackert, turistvänligt pensionärsområde i skuggan av de s.k. tillväxtregionerna, med deras högskolor, högteknologi, storföretag, huvudkontor etc. och därmed sammanhängande problem och obalanser. Denna såväl för samhället som individ, såväl för tillväxtområden som avfolkningsbygder och såväl för stad som landsbygd olyckliga och på sikt förödande utveckling måste givetvis brytas och vändas i riktning mot ett samhälle i balans, mot ett samhälle där hela Sverige skall leva. Därför är de samlade åtgärder som vi sätter etiketten regionalpolitik på, tillsammans med miljöfrågorna, det område som i dag bör prioriteras vad gäller snara, gemensamma, viktiga och rättvisa beslut. Om, herr talman, nuvarande koncentrationsutveckling tillåts fortsätta — ja, då hotas inte bara stora områden att bli avfolkade och storstäderna att igenkorkas. Vi riskeras också att i framtiden, i förlängningen av nuvarande teknologi-, utbildningsoch servicekoncentration, få en arbetsmarknad som är uppdelad inte bara i A och B-lag utan även C-lag - ett fåtal starka, rika och exklusiva centra och en periferi präglad av utarmning, svaghet och relativ fattigdom; ett nytt ojämlikt klassamhälle. Den bilden rimmar dåligt med hur vi i centern vill se vårt samhälle, ett samhälle där hela Sverige skall leva. Det må därför tillåtas mig, herr talman, att, med utgångspunkt i erfarenheterna från vårt län under senare år, för en stund rikta uppmärksamheten på Kalmar läns speciella situation. Efter en period av stabilisering under 1970-talet har länets befolknings minskning under 1980-talet accelererat. Under åren 1983-1986 har länet tappat 3 406 invånare. Utflyttningen av ungdomar är skrämmande hög: 2 360 personer i åldrarna 16-24 år, vilket betyder att Kalmar län under 1980-talet förlorat en hel årskull ungdomar, samtidigt som storstadslänen exempelvis under perioden 1983 t.o.m. halvårsskiftet 1986 ökat sin befolkning med 56 078 personer, varav Stockholms län svarar för 40 602 personer, en busslast per dag. Under 1980-talet har också såväl antalet som andelen pensionärer ökat kraftigt i Kalmar län. 20 96 av länsinnevånarna är nu 65 år eller äldre. I Högsby kommun är andelen 26 26, i Borgholms kommun 25 96. Kalmar län ligger därmed i topp i landet beträffande andelen pensionärer. Sakläget, herr talman, är alltså följande. Befolkningsutvecklingen är mycket negativ. Den yrkesverksamma delen minskar kraftigt. Andelen äldre ökar. Flyttningen stimuleras. De statsmedel som utbetalas i flyttningsbidrag till folk som flyttar har ökat betydligt mer än de statsbidrag som i form av regionala utvecklingsinsatser utbetalats de senaste åren. Den produktiva sektorn minskar. Den offentliga ökar. De senaste sex åren har 3 300 arbetstillfällen inom industrin försvunnit i länet. Den kommunala ekonomin försvagas. Regeringens senaste förslag beträffande förändring av skatteutjämningssystemet hade i sin ursprungliga utformning drabbat Kalmar län hårdast i landet, med utdebiteringshöjningar på mellan 1:23 och 2:06 kr. Ett sådant förslag från regeringens sida får bara icke upprepas. Andelen statliga arbetstillfällen tillhör landets lägsta. Tillsammans med Blekinge län har Kalmar län den sämst utvecklade privata servicen i riket. Medelskattekraften är 88 20, tillsammans med Gotland lägst i landet, och arbetslösheten ligger — trots högkonjunktur, utflyttning, låg förvärvsgrad och sned åldersfördelning — på en besvärande hög nivå, framför allt vad gäller norra och mellersta länsdelen. Inget län har drabbats så hårt beträffande nedläggning av järnvägar som vårt län, och nu föreslås en halvering av väganslagen till Kalmar län under kommande tioårsperiod. Detta, herr talman, är den sanna bilden av Kalmar län. Viss förståelse hoppas vi därför kunna möta, inte bara i ord utan även i handling, för våra krav på aktiva, samordnade regionalpolitiska åtgärder och en rättvis fördelning av gemensamma statliga resurser. En sådan fördelning förekommer inte i dag, då avfolkningsområden som vårt län på olika sätt får betala de s.k. tillväxtregionernas expansion och medföljande problem. Trots den något dystra bild som den faktiska redovisningen av länets situation i dag ger, finns goda möjligheter för Kalmar län att utvecklas till ett framtidslän, förutsatt att vissa villkor uppfylls. Om länets egna inneboende förutsättningar ges stöd och möjlighet att utvecklas, om länet vid en rättvis fördelning av landets samlade resurser får sin rättmätiga andel och om de två basförutsättningarna, goda kommunikationer och tillgång till en differentierad utbildning resp. teknikspridning, prioriteras av statsmakterna, bör målet för länets utveckling — att genom ett konkurrenskraftigt och utvecklingsbart näringsliv skapa väl differentierade arbetsmarknader i länets olika delar — inte på något sätt vara ouppnåeligt. Det är, herr talman, inga allmosor eller förmåner vi begär till vårt län, utan det är rättvisa — något av den rättvisa som signalerades i samband med statsministerns besök i länet för ganska exakt ett år sedan, och betydligt mera av det åtgärdspaket som en enig länsstyrelse presenterade industriministern vid en regionalpolitisk konferens i Västervik i våras. Inom länet och på länets förutsättningar pågår ett energiskt och kontinuerligt arbete för att stimulera till nya varaktiga och utvecklingsbara arbetstillfällen. Parallellt med detta arbete måste dock, herr talman, statsmakterna göra kraftfulla, samordnade och aktiva insatser för att stödja Kalmar län i dess utveckling. Just behovet av samordnade åtgärder kräver, tror jag, att någon form av sydostkommission tillsätts, för att i likhet med vad som skett inom andra områden - Uddevalla, Malmö, Bergslagen osv. — bl.a. ta fram ett särskilt Kalmar län-paket. Detta åtgärdspaket bör bl.a. innehålla följande: För länets framtid är det oerhört viktigt att högskolan i Kalmar inte bara får behålla sin nuvarande kapacitet och profil utan också ges möjligheter och resurser att breddas, fördjupas och vidareutvecklas inom områden som teknik, miljö, naturvetenskap, ekonomi och turism. Klasslärarutbildningen med hundraårig tradition bör givetvis fortsätta vid högskolan. Enligt UHÄ:s anslagsframställning behövs redan läsåret 1988/89 en fördubbling av antalet intagningsplatser på grundskollärarlinjen. I Kalmar finns kompetens, lokaler, personal och en stark enig länsvilja att bibehålla klasslärarutbildningen. Såväl ekonomiska och regionalpolitiska som utbildningspolitiska skäl talar alltså för fortsatt klasslärarutbildning vid länets högskola, vilket också UHÄ:s ledning förordar. Samtidigt som regeringen är beredd att satsa 670 milj.kr. på byggande av 2 mil motorväg vid Uddevalla och som en ny motorvägsring diskuteras kring Stockholm, planerar vägverket en halvering av nuvarande väganslag till Kalmar län för den kommande tioårsperioden. Detta innebär givetvis en klar försämring av länets vägstandard. Den miljard som staten drar in via höjd bilskatt och bilaccis bör kunna medverka till att ge även Kalmar län utökade, inte minskade, anslagsramar, för upprustning av vägnätet och för borttagande av de värsta flaskhalsarna på E 66. Dessutom är det nödvändigt att järnvägen Kalmar-Alvesta-Göteborg upprustas och moderniseras för att ge snabba och frekventa förbindelser med övriga delar av landet. Även länets flygförbindelser och sjöförbindelser, inte minst med Gotland, bör utvecklas. En starkt bidragande orsak till den regionala obalansen i landet är den orättvisa fördelningen av statlig verksamhet. Kalmar län tillhör de mest missgynnade områdena. Om den statliga verksamheten vore rättvist fördelad efter invånarantalet i länen skulle Kalmar län ha 5 000 flera statliga arbetstillfällen. De utlokaliseringar av statlig verksamhet som genomfördes under 1970 talet har varit lyckade. Man har nu goda möjligheter, mot bakgrund av regionala rättvisekrav, att arbeta vidare med andra utlokaliseringar. För att få en tillräcklig effekt bör det för Kalmar läns del på sikt handla om minst 1 000 arbetstillfällen. Dessa kan ha anknytning till högskolans struktur och den statliga verksamhet som i övrigt finns, men bör också bestå av till länet nylokaliserad statlig verksamhet. Detta var, herr talman, några av de viktigaste åtgärder som bör ingå i ett kommande Kalmar län-paket. I övrigt vill jag peka på följande: —- Kalmar län som jordoch skogsbrukslän och med sin stora tekniska energikompetens bör göras till ett utvecklingsområde för inhemsk, miljövänlig energiproduktion. Ett anslag bör anvisas från staten till odlingar av exempelvis energigrödor och energiskog samt till utveckling av vindkraft och miniatyrkraftverk. — Ett bibehållande av Mörbylånga sockerbruk är en nödvändighet inte bara för jordbruket utan också, och inte minst, för de anställda inom länets livsmedelsindustri. —- Ett förbättrat ekonomiskt skydd för specialodlingar som t.ex. socker, lök och bönor, en sänkning av sjukförsäkringsavgiften med 50 96 för egenoch småföretagarna, ett slopande av den glesbygdsskatt som benämns skogsvårdsavgift samt möjlighet för näringslivet, kommunerna och landstinget att för ökad sysselsättning få investera till samma låga räntesats som man bygger bostäder för i Stockholm är åtgärder som positivt skulle medverka till ökade investeringar och därmed ökad sysselsättning i Kalmar län. Vi hoppas att de goda förutsättningar och den eniga länsvilja som i särskild utredning redovisats för regeringen beträffande byggandet av en etanolfabrik i Mönsterås resulterar i att regeringen, efter förslag om borttagande av bränsleskatten på inhemskt producerad etanol, medverkar till att nämnda byggnation kommer till stånd. Det är en framtidsinvestering — inte bara för Mönsterås och Kalmar län utan även för jordbrukets avsättning av spannmål och för en renare miljö. En snar fullskaleanläggning för etanolproduktion i landet, baserad på inhemska råvaror, är viktig ur såväl miljö-, beredskaps-, industrisom sysselsättningssynpunkt. Det är även viktigt för den fytokemiska industrins utveckling i Sverige. Lokaliserad till Kalmar län samt samordnad och integrerad med Mönsterås Bruk i Mönsterås, vilket medför möjlighet till såväl tekniska som ekonomiska fördelar, skulle den dessutom vara ett i handling uttryckt konkret bevis för regeringens i ord uttalade vilja till regionalpolitiska åtgärder — även i Kalmar län. Med förhoppning och förväntan avvaktar vi i Kalmar län slutgiltigt besked i denna fråga. Däremot bör regeringen av bl.a. miljöskäl avstyrka Sydkrafts ansökan om tillstånd för utbyggd vattenkraft i Emån. Emån har, med hänvisning till vetenskapliga och kulturella naturvårdsintressen i den fysiska riksplaneringen klassificerats som riksintressant naturskyddsobjekt där tyngre exploatering ej bör ske. Sydkrafts planerade kraftverksbygge skulle medföra stora ingrepp med svåra konsekvenser i såväl det ekosystem som finns i ån som i angränsande områden. Ett ja till nämnda kraftverk skulle medföra oreparerbara ingrepp i den känsligaste delen av ett unikt vattendrag med för Sverige unika biologiska förhållanden. Ansökan har avstyrkts av flera remissinstanser — även av statens naturvårdsverk. Min fråga till regeringen blir därför: Delar regeringen uppfattningen att Sydkrafts utbyggnadsplaner i Emån vid Fliseryd bör avslås? Herr talman! Med anledning av den senaste tidens debatt förutsätter jag att regeringen står fast vid ett bibehållande av gränsskyddet för svenskt jordbruk. Effekterna på livsmedelsberedskapen, det öppna landskapet och sysselsättningen — inte minst i Kalmar län — skulle bli katastrofala om eventuella krav på en ensidig svensk avveckling skulle tillgodoses. Herr talman! Med anledning av riksdagens tidigare uttalanden beträffande regionalpolitikens mål, regeringens uttalade positiva inställning till kampanjen ”Hela Sverige skall leva!” samt situationen och utvecklingen i Kalmar län, hoppas jag att nu framförda synpunkter något kan och skall bidra till ökad rättvisa, jämnare fördelning av gemensamma resurser och därmed också ett snabbare förverkligande av ett av målen — Kalmar län, ett framtidslän i ett Sverige i bättre regional balans.

Herr talman! Gruvnäringen har haft stor betydelse för landet, i synnerhet för de orter där gruvorna ligger. I dagarna är det 350 år sedan silvergruvan i Nasafjäll startades av drottning Kristina. Vi som har haft förmånen att se denna gruva känner en viss stolthet över att man för så många år sedan kunde starta en gruva och ett smältverk uppe i ödemarken. Gruvan i Nasafjäll hade stor betydelse för Sverige och för drottning Kristinas möjligheter att klara av skulderna från det trettioåriga kriget. I dag har vi tack och lov ingen krigsskuld att betala. Men gruvnäringen är ändå en avgörande faktor för många orter, inte minst i Västerbotten. Det är därför mycket viktigt för landet och för regionerna där sådan verksamhet finns, att den har möjlighet att utvecklas och förstärkas så att människorna känner trygghet i sin verksamhet. Boliden AB har under 80-talets mitt hamnat i en ekonomisk kris på grund av prisutvecklingen på metallmarknaden. Gruvan och smältverket har en nästan helt avgörande betydelse för utvecklingen av näringslivet och sysselsättningen i Västerbottensregionen. Det är därför av största betydelse att staten och Boliden AB satsar på utveckling av dessa näringar. Boliden AB har lagt fram ett förslag till regeringen om ett investeringsprogram för gruvorna. I dag meddelas att man avvaktar med investeringarna i Enåsen och Åkulla i väntan på regeringens svar. Vi kräver att ett besked skall komma snarast. Boliden AB sysselsätter i dag 5 100 personer i Västerbotten. Detta är 27 9o avindustrisysselsättningen. Under 1987 har företaget varslat om nedskärning med 1 400 personer, 500 inom gruvorna och 900 inom smältverket. De kommuner som drabbas kommer att få svårt att klara av den service som var baserad på den sysselsättningsgrad som fanns inom Boliden AB. Det är nu viktigt att man finner ersättning för den sysselsättning som försvinner. Staten och Boliden AB måste i detta fall satsa på utveckling, i stället för på stagnation och återhållsamhet. Svenska malmförekomster har mycket stor nationalekonomisk betydelse för landets självförsörjning. I Västerbotten, där en av världens största kända sulfidmalmstillgångar ligger, har Boliden AB utvecklats till ett av Europas mera betydande gruvoch metallföretag på basoch ädelmetallområdet. Grunden till utvecklingen har varit en aktiv prospektering för att finna fyndigheter för utveckling av gruvindustrin och följande anrikningsoch smältverk. Problemet är att Boliden ABi dag enbart satsar på kända fyndigheter som ger återbetalning på satsat kapital. I dag finns det fyra aktörer som är att räkna med på prospekteringsmarknaden. Det är Boliden AB, LKAB, NSG och SGU. Detta måste vara minst tre för mycket, med tanke på att staten rår om tre av dem. Men det är också av största vikt att denna typ av kartläggning av landets naturtillgångar samordnas. Jag är medveten om att staten gör en del när det gäller denna näring, men det räcker onekligen inte. Med hänsyn till den betydelse näringen har för inlandet och i synnerhet glesbygden måste det vara riktigt att staten blir aktivare på detta område. Fördelen med gruvnäringen är att ett gruvhål inte går att flytta från platsen, eller man kanske i detta fall borde säga orten. När det gäller blygruvan i Laisvall i Arjeplogs kommun är jag helt medveten om den debatt som kommer att följa, men man måste ta dessa människors oro för sysselsättningen på allvar. Staten bör i god tid ställa resurser till förfogande för att se om det finns möjligheter att ta till vara den malm som finns under Laisan utan att behöva göra stora miljöingrepp. När det gäller smältverket i Rönnskärsverken har dess utveckling inte gått obemärkt förbi. Miljömässigt har debatten stått i centrum under hela verkets historia. Det gäller framför allt under 70-talet, då mängden utsläpp till luft och vatten var betydande. Detta innebar att stora investeringar gjordes för att förbättra processerna och minska utsläppsnivåerna. De anställdas hälsa påverkades också av den dåliga miljön. Överdödligheten var två till tre gånger större än hos landets befolkning i övrigt. I dag visar forskningsresultat glädjande nog att denna kurva har vänt. Miljöinvesteringar är ett måste för att få en så säker och riskfri miljö som möjligt för de människor som verkar och bor vid smältverket. I dag finns två stora problem. Det ena är lönsamheten i företaget. På grund av den uppstår det andra problemet — nämligen de investeringar som onekligen måste göras. Den smältenhet som finns på Rönnskärsverken är från 1947. Processen vid verket är inte bra ur driftseller miljösynpunkt. Den är också mycket energikrävande. Rönnskärsverkens kunnande ligger i att ta hand om och processa komplicerade material. Det kan vara sliger eller askor som innehåller kvicksilver, kadmium eller andra farliga ämnen. I dag vet vi att det dumpas mängder av olika ämnen som är farliga för människor och natur på tippar och även i sjöar och andra vattendrag. Jag tror inte att dessa dumpningar görs för att man inte vet bättre eller för att man medvetet vill förstöra miljön. Nej, problemet är att man inte har någon som på ett tillfredsställande sätt kan ta hand om dessa farliga ämnen. Vi menar att staten skulle kunna samarbeta med Boliden på detta område. Boliden har under 50 års tid skaffat sig en stor erfarenhet när det gäller att handskas med dessa gifter, som oftast finns i material som ingår i våra processer. Om detta samarbete skulle kunna bli verklighet, skulle det också bli lönsamt att investera i den nya smältverksenhet som vi onekligen behöver. Det skulle väl inte vara något dåligt resultat av ett samarbete om landet fick en bra lösning på ett miljöproblem, samtidigt som man skulle få en energisnål process i ett företag som betyder mycket för landet och är helt avgörande för Västerbottens kustoch inland. Herr talman! Detta skulle också ge oss en ljusare bild av framtiden.

Herr talman! I framför allt de mindre företagen har löntagarfonderna fått en stor betydelse för hur man bedömer framtiden. Det är företagaren och hans eller hennes familjs tro på de närmaste årens förutsättningar som avgör om det skall bli en expansion i företaget eller inte, om det skall ske några investeringar eller inte. Denna tro på framtiden avgörs till stor del av psykologiska faktorer. För oss — de allra flesta, inte bara företagare — är frågan om ägandet central och kommer frågan om ägandet att vara central de närmaste åren. Kommer vi i vårt land att tillåta ett enskilt ägande? Kommer ett privat ägande av skog och mark, företag, aktier och försäkringar att tillåtas? Kommer vi att tillåtas att fritt få förfoga över detta ägande, eller kommer vi att få se en fortsättning på statliga och kollektivistiska ingrepp liknande pensionsbeskattningen, där pensionstagarna plundrades på delar av sitt pensionssparande på ett så flagrant sätt? Misstron mot socialdemokratiska och kollektivistiska lösningar är stark bland de mindre företagen. Företagarna vågar i dag inte lita på att givna spelregler för näringslivet kommer att gälla. Därigenom minskar den alldeles nödvändiga tilltron och den för utvecklingen oumbärliga arbetsglädjen inom de mindre och medelstora företagen. Företagarna litar inte heller på vårt samhälles lagstiftning i fråga om skatter. Alltför ofta har företagare tvingats schavottera inför offentligheten genom misstanke om skattebrott för att efter några månader, kanske år, bli rentvådda från vad de anklagats för men med resultatet att deras företag tvingats upphöra, lidit obotlig skada eller måst säljas på grund av myndigheternas obalanserade och okontrollerade agerande. Och detta utan någon ersättning! Näringslivet lider också under andra företeelser i vårt samhälle, företeelser som vi snarast måste ändra på och där moderata samlingspartiet har lagt fram förslag om ändringar. Jag tänker på företeelser som blir till hinder i utvecklingen, exempelvis en ständigt växande djungel av snåriga regler, som såväl centralt som lokalt och regionalt innebär krav och tillämpningsanvisningar som gör Sverige till ett unikt samhälle härvidlag. Vi har en byråkrati som ser ut att leva sitt eget liv oavsett ambitioner i begränsande riktning. Vi har ständigt växande skattetryck, där för företagen framför allt löneskatterna kommit att bli konkurrenshindrande på marknaderna. Vi saknar ofta väl och rätt utbildad arbetskraft till industrin. Det är en följd av att vi saknar den nödvändiga yrkesutbildning som företagen kan ge i form av lärlingsutbildning. Vi har ett lönesystem som innebär att lönen för en nyanställd ungdom i 18—20-årsåldern blir lika hög som lönen för äldre och van arbetskraft. Det är en i sig orimlig lönesättning som ofta stänger ute den yngre och mindre vana arbetskraften från arbetsmarknaden. Framför allt industrin har ett behov av att industriarbetet ges en högre status. Skall vi in på 90-talet få tillgång på arbetskraft till industrin, fordras ytterligare förbättrad arbetsmiljö, en sundare lönesättning, där den vane premieras, där befordringsmöjligheterna verkar som en stimulans både för person och för prestation och där marginalskatterna inte blir det hinder för befordran och löneökningar som de är i dag. Herr talman! I dag kan jag konstatera att företagen i de fyra Norrlandslänen sedan löntagarfonderna genomfördes blivit 500 milj.kr., en halv miljard, fattigare. Vad hade inte dessa riskbenägna vinstmedel kunnat uträtta i dessa företag? Nu blev det uteblivna investeringar och inga nyanställningar. Vi har också fått mindre starka företag än vad vi hade behövt få. I stället har dessa 500 miljoner, som tagits från de norrländska företagen, gått till aktieköp på börsen — aktieköp som gjorts upp med andra aktieägare i en ständigt pågående spekulationskarusell, där jag vill nämna bl.a. Fermentakarusellen, i vilken löntagarfonderna varit starkt pådrivande. Det är således fråga om en börsspekulation men i dess sämsta tappning, för den har skett inte med egna medel utan med medel som först tagits från de företag som ofta sedan blivit föremål för köp på börsen. Hur är det möjligt för de norrländska socialdemokratiska riksdagsmännen att acceptera detta rov och denna ödeläggelse av norrländska företags möjligheter till självfinansiering av den egna utvecklingen och av egna investeringar? Det är en fullständigt destruktiv beskattning. Så till några speciella Norrbottensförhållanden. Herr talman! Det tog många år innan socialdemokraterna insåg att de moderata, borgerliga förslagen om differentierade arbetsavgifter var ett effektivt instrument för att behålla och också skapa nya jobb i Norrlandslänen. När våra förslag så småningom genomfördes gjorde socialdemokraterna det misstaget att de undantog de flesta branscher och företag utanför den egentliga industrin. Detta kom att innebära förlust av stimulans i större delen av Norrlands inland och inte minst i det av arbetslöshet drabbade Tornedalen. Med moderata samlingspartiets förslag genomförda skulle enbart Norrbotten ha fått ökade resurser för utveckling av sitt näringsliv i storleksordningen 35-40 milj.kr. årligen bara genom generellt sänkta arbetsgivaravgifter. I och med riksdagsbeslutet i våras fick länsstyrelsen i Norrbotten 33,5 milj.kr. mer än om socialdemokraterna fått igenom sitt förslag. Det är pengar som kommer väl till pass i den rådande negativa trenden i länet, där 3 000 personer kommer att förlora sina jobb inom en treårsperiod — i de statliga basföretagen. Den socialdemokratiska regionalpolitiken har egentligen aldrig lyckats. Sedan sådan politik började praktiseras 1965 har bl.a. Norrbotten förlorat flera tiotusentals ungdomar och familjer till andra delar av vårt land. Industrisysselsättningen har minskat, framför allt i de statliga företagen. Utflyttningen till inlandskommunerna tenderar nu att få till följd att medelåldern i delar av dessa kommuner ligger nära pensionsåldern. Vård av gamla blir allt svårare att klara av. Det finns helt enkelt inte människor i vårdande ålder. Skolan får allt svårare att vara heltäckande; det blir för dyrt för kommunerna. Kollektivtrafiken blir allt dyrare för de boende i glesbygd, servicen allt sämre, och det är just de boende i glesbygd som behöver en bra kollektivtrafik till rimliga kostnader. Barnomsorgen är ett mycket sorgligt kapitel i stora delar av inlandet. Det existerar helt enkelt ingen kommunal barnomsorg inom rimliga avstånd. Principen likhet inför lagen är härvidlag inte tillämpbar, om inte våra, av moderata samlingspartiet framlagda, förslag blir genomförda. Men det som kanske mer än annat upplevs som ett stort svek av socialdemokraterna är deras beslut att stoppa det s.k. startbidraget — från 4 000 kr. för den enskilde och upp till 15 000 kr. för en familj som avser att ta anställning utanför det egna länet. Bortfallet av detta rimliga stöd, när brist på arbete tvingar människor bort från sin hembygd, sina närmaste, sina vänner och bekanta, blir kännbart och har resulterat i en ström av kritik mot den socialdemokratiska politiken. Jag förstår mycket väl kritiken från era egna socialdemokratiska riksdagsmän. Herr talman! Till allt detta som händer i Norrbotten i dag får vi dessutom verkligen känna av effekterna av socialdemokratisk skattepolitik när den är som allra mest alert. ”En höjd eller ny skatt är en gärd av solidaritet”, har en känd socialdemokrat yttrat. Och nog kommer den solidariteten att kännas för norrbottningarna efter denna höst. Vad sägs om att först höja skatten i det av socialdemokrater styrda landstinget med 1:15 kr. och att därefter höja den kommunala skatten i ett antal kommuner med varierande belopp? Exempelvisi det hårt drabbade Kiruna höjer socialdemokraterna skatten med 0:85 kr. Således kommer en Kirunafamilj att få vidkännas en skattehöjning med 3 500—4 000 kr. per år fr.o.m. nästa år. Vad säger de norrbottniska socialdemokratiska riksdagsmännen om den gärden av solidaritet, när man då betänker att prisnivån — inflationen — därutöver kommer att stiga med ca 7—8 90 nästa år? En socialdemokratisk politik kommer att bli förödande för många Norrbottensfamiljer. Detta framstår allt klarare. Hur skall en Kirunafamilj med normala inkomster klara sig? Blir det genom ännu en tuff lönerörelse med strejker och oro i malmfälten? Och om inte, hur blir det då? Resultatet kan bara bli ett: kraftigt försämrad realinkomst. I Norrbotten närmar vi oss verkligen sanningens timma med socialdemokratisk skattepolitik — och detta gäller inte bara i Kiruna.

Herr talman! De regionala frågorna tränger på alltmer närgånget för oss som bor i norr och därmed även den akuta befolkningskris som Norrlands inland befinner sig i. I Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland upplever vi hur ungdomar efter utbildning i sina hemlän bryter upp och flyttar söderut. Detta är en process som tidigare ansågs naturlig men vars konskvenser i dag slår hårdare, då hela bygder töms på sin unga befolkning och endast de gamla blir kvar. Då försvinner framtidstron på utveckling och förnyelse. Lämmeltåget går till storstadsområdena och främst till Stockholm, där jobben finns och där sjukhusen förvisso är aktiva i sina rekryteringsansträngningar. I det katastrofala bottenläge som vi nu befinner oss i uppe i Norrlandslänen måste helt enkelt kurvan vända och börja peka uppåt. Vi efterlyser regeringens ansvar. Mitt hemlän Västerbotten har tappat 22 000 människor på 25 år om vi bortser ifrån kommunerna Umeå och Vännäs. Det är en avtappning som sätter djupa spår i våra samhällen. Ljuset slocknar, mörkret breder ut sig och tystnaden talar. Herr talman! Det finns en risk för att Sverige kommer att klyvas i en A och en B-zon, om utflyttningen får fortsätta på samma sätt som de senaste åren under socialdemokratisk regering. Västerbotten kan komma att förlora 10 000 fler människor i inlandet fram till år 2000. I de fyra kommunerna Sorsele, Åsele, Vindeln och Bjurholm skulle minskningen uppgå till en fjärdedel av nuvarande folkmängd. Bjurholm t.ex. skulle ytterligare förstärka sin ställning som Sveriges minsta kommun och hamna på en nivå av 2 250 invånare, om avvecklingen skulle få fortgå enligt dagens modell. Länsstyrelsen skriver i sin årsrapport att utvecklingen inger stor oro, en oro som delas av hela länets befolkning från kust till fjällbygd och som jag själv i dag vill klart och entydigt framföra till Sveriges regering och riksdag. Det råder en regional obalans mellan norr och söder som måste mötas med aktiva åtgärder, kunskapsutveckling, arbetsmarknadsoch stödåtgärder, bättre kommunikationer, likvärdig beskattning och en återföring av elinkomsterna från den utbyggda vattenkraften till de län där den produceras. Vad menas med en aktiv socialdemokratisk regionalpolitik som industriminister Thage G Peterson med förlov brukar skryta om? Han utesluter tydligen helt Västerbottens län. Eller är det att godkänna en arbetslöshet i Västerbotten på nära 4 96? Västerbotten står som enda skogslän för en ökad arbetslöshet denna höst. I de övriga skogslänen har arbetslösheten minskat. Jag har i dag inte hört statsministern från denna talarstol med ett ord nämna just detta förhållande. I åldersgruppen 20-24 år ligger arbetslösheten på 11,3 20 med stora variationer mellan kommunerna. Är detta att känna solidaritet med de utsatta regionerna? Herr talman! Jag vill särskilt uppehålla mig inom fyra områden där det råder obalans. Det första området är jordbruket. I år har länets bönder upplevt ett tredje katastrofår fullt jämförbart med nödåren på 1860-talet. Under fyra år har nu 850 jordbruksenheter avvecklats i Västerbotten. I fjällbygden är detta särskilt märkbart där en fjärdedel av jordbruken lagts ned. Hur skall turism kunna utvecklas när den bofasta befolkningen flyttar? Inte en enda lampa lyser i stugorna. Vii folkpartiet har i vårt jordbruksprogram lagt förslag om en ändrad inriktning av jordbrukspolitiken med inriktning på s.k. arealbidrag. Vi har insett betydelsen av en landsbygd som lever och ett Norrlandsjordbruk för överlevnad av både människor och landsända. Det andra området jag tänker ta upp, gruvindustrin, har Rinaldo Karlsson redan tidigare berört. Jag har i ett flertal interpellationsdebatter med industriminister Thage G Peterson efterlyst en framförhållning vad gäller kartering och prospektering av våra gruvfyndigheter, men kraven har tillbakavisats. I dag beslutade riksdagens revisorer om en förstudie angående de statliga insatserna för prospektering. Det har entydigt framkommit vid den förberedande granskningen att de totala prospekteringskostnaderna var störst under de borgerliga regeringsåren. Särskilt under de senaste två åren har dock regeringens insatser sjunkit i både löpande och reella priser. Detta förhållande har tidigare bestridits av industriministern. Det är bra att Rinaldo Karlsson sade att det inte räcker med den nuvarande satsningen. Då kanske vi är fler på Västerbottensbänken som är överens om detta förslag. Att skapa förutsättningar för en livskraftig mineralindustri, trygga försörjningen och dessutom skapa sysselsättning, trodde jag var ett gemensamt mål för både regering och opposition. För att uppnå detta mål krävs tre förutsättningar — kartering, prospektering och forskning/utveckling. Vem eller vilka bär ansvaret för att de statliga prospekteringsinsatserna har reducerats? Det är en fråga jag och många med mig ställer i dag. Även vårt lands gruvindustri bör omfattas av samma spelregler som råder på den internationella marknaden. Så är det inte i dag. Ett hårt slag drabbar nu Rönnskärsverken genom att ytterligare 400 anställda får sluta. Stekenjokk har fått en nådatid fram till november 1988. Men vad händer sedan? Dessutom har vi Stensele Mekaniska i Storuman. Länsarbetsnämndens prognos är dyster. En märkbar ökad utflyttning talar nu sitt tydliga språk. Det tredje området jag vill beröra är kommunikationerna. Herr talman! Avgörande för länets överlevnad och utveckling är goda kommunikationer. SJ har uppenbart ställt Norrland i strykklass. Vilka nya företagsetableringar lockas av budskapet att persontrafiken norr om Sundsvall ej skall tilldelas utvecklingsresurser? Vi efterlyser krafttag från regeringen och kommer mycket noga att ta del av den trafikpolitiska proposition som kommer nästa år. Men vem har hitintills burit ansvaret för förfallet? För det är ett rent förfall som har rått då det gäller SJ:s tågoch sovvagnar norr om Sundsvall. Våga mer och bryt upp SAS-Linjeflygs monopol som folkpartiet föreslår. Detta monopol utgör ett hinder för inte minst de mittnordiska flygförbindelserna. Vår marknad utgörs ju även av de nordiska länderna. Västerbotten har också landets längsta vägnät, som kräver ett stort underhåll. Herr talman! Det fjärde område som jag vill ta upp är det kanske allra allvarligaste hindret för utveckling i Västerbotten och Norrlands inland: det höga skattetrycket. Socialdemokraterna utmärker sig som ett högskatteparti. Västerbotten har landets högsta kommunalskatter — medelskattetrycket är 2 kr. högre än medeltalet i landet. Det beror på att många av våra kommuner liksom landstinget är socialdemokratiskt styrda. Det här är en politik som inte får fortsätta. Vi kräver en likvärdig beskattning med landet i övrigt. Inte kan vi locka nyckelpersoner till specialtjänster med beskedet att de får betala 15 000-20 000 kr. mer i skatt i en inkomstklass på 20 000 kr. för nöjet att komma till Västerbotten! Ja, det är ett nöje att bo i Västerbotten, men inte till vilket pris som helst. Dessutom måste arbetsgivaravgiften sänkas. När kommer utvärderingen av den försöksverksamhet som pågått i Norrbotten sedan 1983 med en 10-procentig nedsättning av arbetsgivaravgiften? Varför missunnar regeringen Sorseleföretaget samma förmån som Luleåföretaget har? Folkpartiets förslag om en ny regionalpolitisk utredning antogs av riksdagen i våras. Varför har den inte kommit i gång? Vad väntar regeringen på? Folkpartiet och Bengt Westerberg har gång efter annan efterlyst mobilisering för regionalpolitiken både bland människor i berörda områden och hos regeringen. Hittills har regeringen mest fungerat som bromskloss! Högre skatter är deras medicin. Det är många viktiga knutar som måste lösas upp, t.ex.: Vilka följder kan vi förutse av den tekniska utvecklingen som kan bli till gagn för Norrlands inland? Hur skall de positiva effekterna fördelas regionalt — vilka konkreta åtgärder föreslår regeringen? Det rör sig om frågor som service, teknikspridning, forskning, kultur osv. Och låt för all del de regionalpolitiska medlen styras ut i länen, där kunskapen finns, och öka därmed länsstyrelsens befogenheter! Folkpartiet vill föra kampen för människorna, för en regionalpolitik värd namnet. Till sist, herr talman: Det är synd att inte den nya arbetsmarknadsministern passar på tillfället att vara här och lyssna på de frågor vi framför från de län som lider av svåra arbetsmarknadspolitiska problem. Den förra arbetsmarknadsministern Anna-Greta Leijon talade på partikongressen i höstas om att det kommer att finnas fler människor inför valet 1988. Jag tror att den verklighet som den nya arbetsmarknadsministern Ingela Thalén kommer att få möta är fler arbetslösa. Mitt recept är: Vi måste byta ut regeringen.

Herr talman! Bergslagen har som de flesta numera vet drabbats och drabbas fortfarande av strukturrationaliseringar. Flera av kommunerna i Örebro län räknas till Bergslagen, men det är kommunerna i norra delen, Hällefors och Ljusnarsberg, som drabbats hårdast. Stämningen i dessa båda kommuner har inte varit bra. Människorna var oroliga för sina jobb och för sin framtid. Krav på nya storindustrier inom regionen framfördes. Krisstämning rådde i kommunerna. Regionalpolitiska åtgärder av olika slag har vidtagits för att klara kriserna, insatser som handlar om att förstärka och utveckla de förutsättningar som finns i den egna regionen. Varje region bör byggas upp med hänsyn till de resurser som finns och som kan utvecklas. Det är ett långsiktigt arbete, som kräver uthållighet och tålamod, men det är säkert det enda sättet att skapa varaktiga sysselsättningar i kommunerna. Samhället kan ge resurser, men det är bara genom hårt och engagerat arbete av kommunens innevånare som man kan skapa de nödvändiga förutsättningarna för att utveckla befintliga företag och skapa nya. Jag har haft tillfälle att följa utvecklingen i kommunerna i norra delen av länet på nära håll, och jag tycker de är bra exempel på vad regionalpolitiska insatser på olika nivåer kan åstadkomma — framför allt Ljusnarsbergs kommun, som hunnit längre i sitt arbete än Hällefors. Hällefors brottas än med stora problem. Framför allt har man en negativ befolkningsutveckling, som i sin tur påverkar den kommunala budgeten.

Kommuninnevånarna har tagit sig ur krisstämningen, kavlat upp ärmarna och insett att mycket hänger på dem själva om en negativ utveckling skall kunna hejdas. Visserligen är alla problem långt ifrån övervunna eller lösta, men man är på väg. De pessimistiska stämningarna har förbytts i en försiktig optimism och framtidstro. Ljusnarsbergs kommun kan tjäna som ett bra exempel för andra kommuner i kris — att det går att förändra en negativ utveckling med hjälp av kraftfulla regionalpolitiska insatser. Den befolkningsminskning som ägt rum i Ljusnarsbergs kommun under många år har avstannat. Nyinflyttning har skett och man räknar med en viss befolkningsökning under 1988 och 1989. Man har beräknat att kommunen räddat eller nyskapat ca 215 jobb hittills. Under 1988 hoppas man på ca 140-200 nya arbetstillfällen på grund av de åtgärder som genomförts under det senaste året och som nu är på gång. Nyföretagandet, som är helt nödvändigt för kommunen och som varit expansivt under senare år, har bl.a. inneburit att under 1987 ett tiotal företag startats av kommuninnevånare. Man räknar med att nyföretagandet under en femårsperiod skall tillföra kommunen ca 200 arbetstillfällen. Naturligtvis arbetar man också med att utveckla redan befintligt näringsliv. Allt det här är resultat av ett gemensamt arbete från statens sida, med industriministern i spetsen, från de regionala myndigheternas, kommunpolitikernas och kommuninnevånarnas sida, där alla strävar åt samma håll. Alla problem är inte lösta. Det återstår mycket än att göra och fortfarande behövs kraftfulla regionalpolitiska insatser. Hällefors och Ljusnarsberg väntar naturligtvis med stort intresse på det åtgärdspaket för Västerbergslagen som industriministern aviserat och är spända på vad det skall innehålla. Man kan fråga sig vad som skulle ha hänt med en kommun som Ljusnarsberg om de fria marknadskrafterna fått råda. Kommunalekonomiskt skulle kommunen säkert ha befunnit sig i ett omöjligt läge och knappast kunnat existera som självständig kommun; möjligen som rekreationsområde för stressade storstadsbor. Kommuninnevånarna skulle förmodligen inte visa den framtidstro som man nu har utan känna sig nedvärderade som människor och odugliga som arbetskraft. De skulle säkerligen flytta ifrån kommunen så fort tillfälle gavs. Att de stora bolagen och koncernerna inte tar något socialt ansvar, det har vi bittert fått lära oss och det vet vi i dag. Många handlar också med stor brutalitet när det gäller att lägga ned företag. Ett exempel på denna brutalitet kan vi nu uppleva i Örebro län — närmare bestämt i Kumla — där Åkerlund & Rausing och i förlängningen Swedish Match vill lägga ned Rinaldo & Johansson med ca 200 anställda — ett företag som inte är något förlustföretag. Ägarna vägrar att sälja och vill inte heller låta de anställda överta företaget. Många krafter i länet arbetar nu på att försöka rädda företaget. Den kraftiga opinionen har fått företagsledningen att gå med på ytterligare utredning. Om detta leder till något resultat eller bara är ett spel för galleriet återstår att se. Som jag sade tidigare behövs det fortfarande regionalpolitiska insatser. Det är framför allt två områden som är viktiga, inte bara för Ljusnarsbergs och Hällefors kommuner, utan för en fortsatt utveckling av näringslivet i hela Örebro län. Det första är utbildning. Det gäller främst den tekniska utbildningen på olika nivåer, både på gymnasienivå och på högskolenivå. Det är viktigt att högskolan i Örebro får resurser att klara den utbildning länet behöver. Den regionala högskolan lockar till sig grupper som traditionellt inte studerar vid universitet och högskola. Vi har ingen utbildningstradition i Bergslagen när det gäller högre studier. Därför är närheten till hemorten viktig. Närheten till utbildning innebär också att yrkesverksamma kan vidareutbilda sig utan alltför stora kostnader. Industrin i länet behöver arbetskraft både med högskoleutbildning och med kvalificerad verkstadsutbildning. Tillgång till människor med kvalificerad utbildning har också stor betydelse för möjligheterna att utveckla nya näringar och företag. Erfarenheter från andra delar av landet visar att en region med en väl fungerande högskola också lockar människor med kvalificerad utbildning till regionen. Vi vet också att ungdomar som utbildar sig vid en högskola gärna stannar i området och vi behöver våra ungdomar. Det andra området som är nödvändigt för Örebro län är bättre kommunikationer — bättre vägar och bättre järnvägar. Det gäller både personoch godstrafik. Satsar man regionalpolitiska medel för att utveckla befintliga företag och för att skapa nya måste man också fortsätta med att skapa förutsättningar för företagen att snabbt och effektivt kunna transportera sina produkter. Herr talman! Det är av mycket stor betydelse att regionalpolitiska aspekter vägs in vid beslut inom alla politikområden i betydligt högre grad än vad som sker i dag.

Herr talman! Många talare i dagens debatt har tagit upp frågor som berör problem och farhågor i skilda regioner av vårt avlånga land. Inte minst har mina norrländska kammarkamrater beskrivit den ofta svåra situation som de verkar i rent sysselsättningsmässigt. Jag förstår er oro, som torde vara helt berättigad. Jag för min del vill belysa ett par av de problem och orosmoment som enligt min uppfattning präglar regioner i Mälardalsområdet, ett område där ca 3 miljoner av landets befolkning bor. Förutsättningarna i fråga om utveckling när det gäller t.ex. företagsetablering, befolkningsutveckling, kommunikationer och utbildningsmöjligheter är helt olika beroende på i vilken del av Mälardalsområdet man bor. En allt större koncentration av nytillkommande företagsetableringar sker inom den redan tidigare befolkningsrika storstadsregionen, alltså Stockholm med omnejd — en region som sträcker sig från Uppsala i norr till Stockholmsområdet i söder. Inom detta område växer allt fler företagsetableringar fram, och det är ett område som redan nu brottas med överhettningsproblem som stor bostadsbrist, kommunikationsproblem och alla de sociala följdverkningarna därav. Kommer man från en annan del av Mälardalsområdet som jag gör, nämligen från Västmanland, har man den precis motsatta utvecklingen inpå knutarna: vikande befolkningstal i stort sett i alla kommuner liksom sviktande sysselsättning. Geografiskt sett är Västmanland mycket centralt beläget i Sverige. Inom en radie av drygt 10 mil når man en befolkning på närmare 3 miljoner människor, som jag redan tidigare nämnt. Trots detta centrala läge, geografiskt, är vi oroade över den utveckling som är på gång och som kan komma att drabba oss i Västmanland hårt. Det är, enligt min uppfattning, på sikt djupt oroande att näringslivets expansion i så stor omfattning koncentreras till regionen Uppsala—Stockholms-området. Nej, denna koncentration måste brytas. Andra delar av Mälardalen, län som Västmanland, måste sätta något mot en utveckling som alltmer styr expansionen till Stockholmsregionen på bekostnad av andra näraliggande bra alternativ. Ofta får jag från socialistiskt tänkande människor höra krav framställas på att man med centralstyrning och statligt ingripande skall vända på den utveckling som är på gång i riktning mot en alltmer överhettad Stockholmsregion och ett alltmer utarmat Västmanland. Som liberaler och anhängare av marknadsekonomin och ett fritt näringsliv säger vi folkpartister nej till en sådan centralstyrning och etableringskontroll. Nej, låt oss i stället ta upp kampen om näringslivets etableringar genom att bygga upp en infrastruktur som ger oss i andra delar av Mälardalsområdet en med Stockholmsregionen likvärdig plattform. Men skall för näringslivet någorlunda likvärdiga villkor råda i Stockholmsregionen och Västmanland måste områden som kommunikationer och utbildning rustas upp i Västmanland. Utbildningsfrågorna måste under de kommande åren få en alltmer central roll i Västmanlands län som ett instrument för lösande av utbildningsproblemen men framför allt när det gäller att påverka den framtida näringspolitiska utvecklingen och förändringsproblematiken. En annan viktig del av en välutvecklad infrastruktur är kommunikationerna. Det finns i dag mycket stora brister i kommunikationssystemet i Västmanland på olika områden. Det förhållandet minskar möjligheterna för länet att delta i den mycket snabba, på högteknologi grundade utvecklingen inom Uppsala-Stockholm-området. Glädjande nog pågår i vårt län just nu ett intensivt arbete för att förbereda kommande satsningar på såväl kommunikationerna som utbildningens område. Högskolan Västerås/Eskilstuna måste ytterligare rustas upp och ges ökade resurser. Inte minst är en utökad teknisk utbildning helt nödvändig om näringslivets behov av arbetskraft skall kunna tillgodoses. Mälarbaneprojektet är bara en av de planer på kommunikationsområdet som intensivt bearbetas. En annan är den s.k. Bergslagspendeln. I båda fallen är det fråga om snabbtågsförbindelser, som på ett radikalt sätt skulle ge underlag för näringslivets expansion och ge människorna en tro på framtiden. Herr talman! Jag har ytterst begränsad tid för att belysa alla de stora, men icke oöverstigliga, problem som måste lösas om vi i Västmanland med framgång skall kunna deltaga i den snabba utveckling som pågår inom huvudstadsregionen. Avslutningsvis hoppas jag, att när regeringens budgetförslag läggs fram i januari, innehåller det en ökad satsning både på utbildningssidan och på kommunikationerna i Västmanland och Bergslagen — inte minst när det gäller snabbtåg i form av den s.k. Mälarbanan liksom Bergslagspendeln.

Herr talman! Den förda politiken under de senaste åren har varit framgångsrik för vårt land. Det gäller ekonomi, sysselsättningsutveckling och industriinvesteringar. Framgångar har även kunnat noteras i Norrbotten. Nyföretagandet har ökat markant de senaste åren. Arbetslösheten har minskat. Detta låter bra, men vi är ändå bekymrade. Avståndet till riksgenomsnittet är konstant. Vi har fortfarande dubbelt så hög arbetslöshet i Norrbotten som i övriga landet. Länets arbetslöshet ligger på 4,9 20, när rikets är på väg under 2 9. Strukturomvandlingar inom våra basnäringar har lett till sysselsättningsminskningar i sådan omfattning att nyskapade arbetstillfällen endast har gett marginella förbättringar. Den inomregionala obalansen i vårt län är omfattande. Kommuner som Pajala och Kiruna har en arbetslöshet på 8-9 20. Det finns också andra kommuner med växande problem, t.ex. Övertorneå, Arjeplog, Överkalix och Kalix. ASSI:s sågverksrörelse har sålts till domänverket och skall struktureras om. 240 arbetstillfällen försvinner. Värst drabbas Kalix kommun, där mellan 150 och 170 anställda skall bort. Här behövs snabba insatser, vilket också har utlovats av regeringen. SSAB:s fortsatta strukturering tär hårt på arbetstillfällena inom Luleåregionen. Malmfälten har efter 1980 haft en folkminskning på 4 500 invånare. Personalminskningarna beror till stor del på LKAB:s neddragningar. Detta har bidragit till en stor utflyttning av framför allt ungdomar och högutbildad arbetskraft. Med detta flyttmönster utarmas vårt län och våra kommuner på arbetskraft, och vi måste med gemensamma krafter bryta detta mönster. Alla måste ta sitt ansvar, även näringslivet. Herr talman! Det är en dyster bild jag har beskrivit, men vi norrbottningar tror ändå på vårt län, som har utvecklingsmöjligheter. Norrbotten har förutsättningar: stora naturresurser, kvaliteter när det gäller arbetskraft och rekreationsområden. Här kan även bostäder erbjudas. Industriministern har vid flera tillfällen uttryckt att vi skall hjälpas åt att utveckla varje region utifrån dess egna förutsättningar. Regeringens arbete med utlokalisering av företag — statliga såväl som privata — har vi stora förväntningar på. Vi har även stora förväntningar på det utvecklingsprogram för Norrbotten och Norrlands inland som håller på att utarbetas. Vi har dessutom förväntningar på den tilltänkta parlamentariska utredningen om en bättre regionalpolitik. För att vända trenden i Norrbotten krävs grundläggande satsningar, och jag vill nämna några. För det första behövs en fortsatt kunskapsuppbyggnad. Högskolan har varit något av primus motor för länets utveckling. Enligt uppgift ökar gruppen högskoleutbildade som stannar i länet — och det är bra. Högskolan möjliggör en utbildning som motsvarar det nya samhällets krav. Norrbotten har gjort inbrytningar på nya områden, som rymdteknik, plastindustri, elektronikindustri m.m. En utveckling av högskolans områden till komposit och plast är därför nödvändig. Energiforskning och energiutbildning är ett annat intressant område. För det andra är kommunikationerna en viktig förutsättning för en offensiv regionalpolitik och har stor strategisk betydelse för näringslivets utveckling. Detta gäller alla områden — bil, båt och flyg. Snabba och effektiva transporter till och från länet behövs. SJ spelar en viktig regionalpolitisk roll. En anpassning till kundernas behov är nödvändig. Näringslivet är i starkt behov av effektiva frakter. Flyget spelar en viktig roll i ett län som omfattar en fjärdedel av Sveriges yta. Det finns behov av kompletterande flygkommunikationer med flygfält i Arvidsjaur och ett samnordiskt fält i Övertorneå/Ullitornio. En utveckling av taxiflyg mellan mindre orter skulle bidra till att lindra den inomregionala obalansen. Bilen är nödvändig i Norrbotten, varför det behövs en bra vägstandard. Inlandsvägarnas bärighet är en förutsättning för skogsindustrins framtid. Turismens utvecklingsmönster styrs till stor del av vägstandarden. Bra vägar mellan orterna underlättar och utjämnar arbetsoch bostadsmarknaden. En bra mångfald av näringslivsstrukturen kräver stora satsningar på länets infrastruktur. En utbyggnad av telekommunikationerna till länet är avgörande om vi skall ha jämbördiga möjligheter att stiga in i ett högteknologiskt samhälle. För det tredje vill jag nämna kapitalets betydelse för Norrbottens utveckling. I dag koncentreras kapitalet kring de överhettade regionerna, varvid det är svårt att få tag på riskvilligt kapital till vårt län. De regionala investmentbolagen i Norrbotten är för små. Det behövs ett nytt slags riskkapital. Norrbottens socialdemokratiska partidistrikt har under många år drivit kravet att delar av de vinster som vattenkraften genererar skall stanna i länet som årligt kapitaltillskott. Rätten för länet att tillgodogöra sig delar av vattenkraftsvinsterna öppnar möjligheten för ett offensivt regionalt utvecklingsarbete. Herr talman! Efter att ha hört Erik Holmkvists mörka beskrivning förstår jag motviljan hos företag mot nyetableringar i Norrbotten. Man kan med fog säga att Erik Holmkvist har hållit ett dödgrävartal här i riksdagen. Om det är på detta sätt han beskriver Norrbotten när han talar med sina vänner i de södra delarna av landet har jag stor förståelse för att de är tveksamma. Jag hoppas att näringslivet tar reda på de faktiska förhållandena vad gäller de kvaliteter som Norrbotten har att erbjuda. Industriföretagen visar i dag en positiv ekonomisk utveckling. Soliditeten i Norrbottens industriföretag närmar sig genomsnittet i hela landet. Man kan alltså ifrågasätta sanningshalten i Erik Holmkvists anförande. Talet om rov och ödeläggelse av företag i Norrbotten är svårt att förstå. Finansministern har påpekat att felaktigheterna i budgeten beror på företagens inbetalningar av skatt. När tillåtna avsättningar till fonder och andra avsättningar har gjorts måste företagen betala skatt. Man kan också konstatera att avsättningar till löntagarfonderna inte har någon betydelse för företagen i Norrbotten. Herr talman! Det gemensamma målet för regionalpolitiken är likvärdighet mellan landets olika delar beträffande välfärdsfaktorerna arbete, utbildning, service och miljö. Klyftan mellan Norrbotten och riket i övrigt vad gäller arbete har långt ifrån överbryggats. Med vårt partis inriktning på regionalpolitiken är jag övertygad om att goda resultat kan nås. Våra gemensamma resurser skall ge välfärd över hela landet.

Herr talman! Det var en mycket optimistisk syn som Leif Marklund gjorde sig till tolk för när det gäller vad som hittills har hänt. Jag kan i och för sig dela hans glädje över att vara norrbottning och att tillhöra Norrbottens län.

Herr talman! Leif Marklund redovisade hur han upplever den socialdemokratiska politiken. Han målade en bild av Norrbotten som jag inte hade kunnat göra mer detaljerad än vad han gjorde. Han talade om att vi har en dubbel arbetslöshet i Norrbotten. Han talade om att basnäringarna sviktar, att inlandskommunernas problem är oerhört stora, och han namngav många av de kommunerna. Han talade om att ägaren till ASSI, alltså den nuvarande regeringen, som står för ägaransvaret, är med och lägger ned ASSI:s sågverk med 240 man anställda. Han talade om SSAB:s friställningar och om malmfältens friställningar inom LKAB. Han talade om att utflyttningen utarmar Norrbotten. Han talade om att kommunikationerna är dåliga, vilket är en starkt bidragande orsak till utarmningen. Han talade också om att kapitalet styrs fel därför att det bara är vissa orter som får tillgång till det. Alltsammans var en oerhört hård kritik, herr talman, mot den socialdemokratiska regeringens politik. Jag hade inte kunnat göra det mer detaljrikt. Däremot undvek han noggrant att svara på mina frågor. Han svarade inte på någon av de frågor jag hade ställt, vilket är ett kvitto på hur omöjligt det är att svara på dem. Det visar hur oerhört avslöjande mina frågor är för den förda socialdemokratiska politiken; dels den politik som regeringen för, dels också den politik som förs i landsting och kommun, vilka i Norrbotten styrs av socialdemokrater. Inte ett ord sade han om skattehöjningar, inte ett ord om hur de i Kiruna skall klara en skattehöjning på 4 000 kr. plus 7 000 kr. per heltidsarbetande i höjda kostnader för nästa år. Inte ett ord! Inte ett ord sades om den kritik man har fått för att man tog bort startbidraget på 4 000 kr. för ungdomar eller 15 000 kr. för en familj. Inte ett ord om vad han tyckte om att länet har fått 33,5 milj.kr. mer med det borgerliga förslaget och beslutet i riksdagen i våras. Det kommenterade han inte. Inte heller sade han att Norrbotten med generella sänkningar av arbetsgivaravgiften skulle ha fått 35-40 milj.kr. mer per år än med den socialdemokratiska politiken. Att jag talar om rov och ödeläggelse har att göra med att de pengar man använt för att köpa aktier är de pengar man har tagit av de företag som man sedan köpt aktier i. Det är ödeläggelse. Det är en destruktiv beskattning.

Herr talman! Leif Marklund återkom med påståendet om socialdemokratins stöd i kampen för att ta ut en del av vattenkraftsvinsterna i Norrbotten. Ända sedan jag kom hit till riksdagen — det var som bekant något år före Leif Marklund — har det funnits olika förslag om produktionsavgifter på vattenkraften. Inte vid någon av de voteringar som har hållits här i riksdagen sedan dess har en enda socialdemokrat från Norrbotten stött förslaget. Det är möjligt att det har förts diskussioner i Norrbotten, man har också gått ut och sagt att om man skulle få bygga ut Kalix älv skulle vinsten från den älven tillföras Norrbotten. Det enda framsteget, om det nu är ett framsteg, beträffande produktionsavgifter på vattenkraft eller någon form av ytterligare beskattning av vattenkraften med regional adress är att frågan hänskjuts till den regionalpolitiska utredningen. Hur länge det kan dröja innan man ens har ett förslag vet ju ännu ingen. Men helt klart är att någon konstruktiv handling för att stödja ett genomförande av en produktionsavgift har inte någon socialdemokratisk riksdagsledamot från Norrbotten deltagit i.

Herr talman! Det är rätt egendomligt att lyssna till Leif Marklunds försök att komma ur den rävsax han lyckats fastna i. Inte ens den här gången, efter en påminnelse, fanns det ett enda besked att få om de frågor jag har ställt. Jag vill konstatera, herr talman, att Leif Marklunds inlägg, med bistånd av hans partikamrater på Norrbottensbänken, tydligt och klart visar och avslöjar vad socialdemokratiska riksdagsmän i själ och hjärta anser om den socialdemokratiska politiken. För Leif Marklunds inlägg var en uppräkning av misslyckanden inom socialdemokratin och missnöje med resultaten av den förda socialdemokratiska politiken. Det var inget annat än ett tydligt markerat missnöje med att den socialdemokratiska politiken, som Leif Marklund och hans partivänner på Norrbottensbänken står bakom, inte har lyckats. Jag frågar: Vart tog svaren vägen? Kammare, riksdagsmän, även regeringsledamöter tror jag är intresserade av att få veta vad svaren blir på mina frågor. Det är inga oväsentliga frågeställningar. De är oerhört avslöjande. Vad gör kirunaborna som nästa år får en ökad skatt med 4 000 kr. per familj och genom inflationen ökade kostnader med 7 000-8 000 kr. per 100 000 kronors inkomst? Hur skall de klara det? Hur skall de klara kostnader på 11 000 kr. per 100 000 kronors inkomst? Hur skall de klara upp den situationen, Leif Marklund? Vi är oerhört intresserade av att få svar på den frågan. Vad skulle moderat politik ha inneburit för Norrbotten? Jo, avreglering, mindre byråkrati, större frihet att arbeta på företagens egna villkor, lägre skatter på så sätt att löntagarfondsskatter och löneskatter inte skulle pådyvlas företagen i den omfattning som har skett. Vi hade fått en bättre framtidstro, inte bara i Norrbotten. Med moderat politik skulle vi ha fått tro på framtiden. Det är vad företagarna måste ha, herr talman, för att våga investera, våga expandera och utvecklas. Leif Marklund, svara på frågorna! Jag tror att väldigt många norrbottningar kommer att med iver ta del av de lösningar som exemplet kirunaborna skall få.

Herr talman! Så här långt fram i den allmänpolitiska debatten kan man konstatera att mängder av problem i vårt samhälle diskuterats men också att många frågeställningar alltjämt är obesvarade. Avsikten med debatten är kanske inte heller att få svar på frågor utan fastmer att ge ledamöterna i denna kammare möjlighet att påtala förhållanden ute i landet som invånarna inte är till freds med och som statsmakten bör uppmärksammas på. Det är då naturligt och helt nödvändigt att jag utifrån dessa synpunkter tar till orda här. Jag har i olika sammanhang haft anledning att i denna talarstol påpeka det faktiska förhållandet att Gotland ligger mitt ute i Östersjön men likafullt vill vara en fullvärdig del av Sverige. Jag skall denna gång inte börja tala om våra kommunikationsproblem utan om den arbetsmarknadssituation som råder på Gotland. Den avviker nämligen högst väsentligt från det riksgenomsnitt som regeringsföreträdare så gärna talar om. Den 21 september skrev länsarbetsnämnden till arbetsmarknadsstyrelsen angående arbetsmarknadsutsikterna hösten 1987. Det var och är ingen uppmuntrande läsning precis. Och den har föga gemensamt med de besked som samtidigt gavs på den socialdemokratiska kongressen, att nu har landets regering löst problemen med arbetslösheten. Herr talman! Låt mig citera direkt ur länsarbetshämndens redogörelse: Läget på arbetsmarknaden har de första sju månaderna 1987 varit betydligt sämre än under samma period förra året. Antalet lediga platser har minskat med 15 26 och de som söker arbete är 13 2 fler. Det finns 11 2 fler arbetslösa nu jämfört med samma tid förra året. Här står alltså mer än 11 96 utanför den ordinarie arbetsmarknaden, och det är endast Norrbotten som har en sämre situation än Gotland. Det finns inget som tyder på en förbättrad situation, tvärtom. Den utan jämförelse största boven i detta drama är transportrådet, som låtit koncessionen för färjetrafiken övergå från Gotlandsbolaget till Nordström & Thulin från den 1 januari 1988. Så här ser läget ut i dag för Gotlandsbolagets anställda: Totalt 248 uppsagda, ett 60-tal på landsidan och ca 180 på sjösidan. 53 tjänstemän och kollektivanslutna av de landanställda vet i dag med säkerhet att de inte får något fortsatt arbete inom Gotlandstrafiken. Drygt 150 ombordanställda vet inte om de får fortsatt arbete inom Gotlandstrafiken. 29 personer har erbjudits fortsatt arbete inom Gotlandsbolaget efter 1 januari och det är de som har arbetat mer än elva år inom företaget. Denna förändring och följdverkningarna som uppstår har medfört en mycket pressad situation för alla de berörda, och på arbetsförmedlingen, där man inte har särskilt många jobb att erbjuda, är man mycket bekymrad. Läget har blivit så kärvt att arbetsförmedlingen tvingats knyta en psykolog till sig för att klara av det hela, något som aldrig tidigare hänt i gotländsk arbetsmarknadspolitik. Antalet berörda av varslet från Gotlandsbolaget utgör nästan 1 96 av arbetskraften i länet. Om motsvarande andel tas fram för några andra län skulle ett motsvarande varsel exempelvis i Stockholms län beröra 7 000 personer. I Malmöhus län skulle det motsvara en ny Kockumssituation, ca 3 100 personer. Det är alltså en mycket allvarlig situation som uppstår om inte de berörda får anställning i det nya rederiet, och det är mycket anmärkningsvärt att så många frågor kring färjetrafiken fortfarande är olösta två månader innan det nya rederiet skall träda till. Till detta skall då läggas farhågor för hur sysselsättningen hos underleverantörerna kan komma att påverkas av rederibytet. Gotlandsbolagets verksamhet har genererat ungefär 75 jobb runt om på de gotländska företagen. Det som hänt är varken mer eller mindre än en arbetsmarknadsskandal av stora mått med sociala följdverkningar för enskilda människor som kommer att medföra tragedier av olika slag. Det är ofattbart att en socialdemokratisk regering genom sin handläggande myndighet transportrådet så helt frånhänder sig ansvaret för de anställda i Gotlandstrafiken och deras familjer. Det borde varit möjligt med någon form av övergångsperiod så att de anställda åtminstone visste vad som gällde för framtiden, när uppsägningen var ett faktum. Det enda officiella skälet för byte av rederi har varit att denna trafik kostat statskassan för mycket pengar. Det utgår transportstöd till ett belopp som varierat mellan 50 och 80 milj.kr. per år. Det känns bittert för oss gotlänningar att få höra att vi är en belastning för fosterlandet. Vi vill så gärna vara en närande del inom jordbrukspolitiken och inom turismen samt en yttersta utpost för Sverige i en krissituation. I en tidigare debatt här i kammaren med kommunikationsministern om regeringens totala ansvar för en region som Gotland fick jag svaret att arbetsmarknadspolitiska åtgärder fanns att vidta för att klara friställd personal inom Gotlandstrafiken. Det finns alltså andra åtgärder att ta till, men jag menar att det är en cynisk hantering av en grupp människor i ett län att inte kunna se till helheten och till de totala effekterna av den förändring som rederibytet utgör. Som bekant kostar också arbetsmarknadspolitiska åtgärder pengar, och sluträkningen för detta handlande lär bli betydande för staten. Den personliga tragedin kan tyvärr inte mätas i pengar. Bland övriga näringsgrenars problem vill jag gärna beröra jordbrukets situation, eftersom länets hela näringsliv i särskild utsträckning är beroende av jordbruket. Den förändrade jordbrukspolitik som gäller i vårt land sedan 1985 har för Gotland fått speciell betydelse, eftersom denna näring ger utkomst åt nästan halva befolkningen. Samma förhållande gäller icke i något annat län. För att motverka en alltför olycklig utveckling bör särskilda åtgärder vidtas i form av regionalpolitiskt stöd. Länsstyrelsen, länsarbetsnämnden och lantbruksnämnden har gemensamt skrivit till regeringen för att utverka att Gotland särbehandlas vad gäller kravet på en minskning av produktionen. Samma krav har jag framfört i motioner till riksdagen och i debatter här i kammaren. Det enda som jordbruksminister Mats Hellström hade i bagaget vid sitt besök på Gotland under sommaren var löftet att Roma sockerbruk skall få vara kvar i drift. Detta löfte har naturligtvis noterats av inte bara odlarna utan också alla dem som arbetar i denna industri. Mats Hellström är välkommen igen med flera löften i positiv riktning för de gotländska lantbrukarna. En annan mycket viktig förutsättning för att Gotland skall kunna fungera som region är att skatteutjämningsbidraget verkligen blir det regionalpolitiska instrument som är nödvändigt. Det finns minst tre starka skäl för detta, nämligen för det första det geografiska läget, vilket försvårar samverkan med övriga landet. Det tvingar fram viss verksamhet, som egentligen kräver ett större befolkningsunderlag. Det andra skälet är att kommunen har ett större antal boende i glesbygd än någon annan kommun räknat i procent. Det gör att en stor del av den kommunala servicen är förlagd utanför Visby. För det tredje har kommunen landstingsuppgifterna med den kostnadskrävande sjukvården. Vi står inför ett lasarettsbygge på flera hundra miljoner kronor för att bl.a. kunna ge service åt de ca 350 000 turisterna varje år. Det borde medföra att speciella statliga medel utgår. Turismen är en annan viktig näring för Gotland, och den ger ca 2 000 årsarbetstillfällen. Det nya rederiet har stora planer för turisttrafiken med bl.a. katamaraner, men det skall mer till än den typen av fartyg, och här finns en del projekt på gång. Industridepartementets utredning Avstamp Gotland pekar på ett antal åtgärder som till största delen är verkställda i den mån ansvaret ligger på gotländska myndigheter. Vi har tagit vår del i samarbetet om SIND rapporten, men så länge som statliga myndigheter inte medverkar till konkreta resultat stannar det vid planer. Det är dags att skrida till verket med alla fina planer och projekt. Herr talman! Situationen på den gotländska arbetsmarknaden under det kommande året kan kort sammanfattas i följande fem punkter: ingen expansion inom näringslivet, fler arbetssökande och fler arbetslösa, nedläggningsvarsel med många berörda, stort behov av vägledningsinsatser för nytillträdande och stort behov av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Herr talman! Vi gotlänningar vill finnas med på kartor över Sverige, antingen det är socialstyrelsen eller statliga utredningar som ger ut material. Vi vill bli medräknade i officiell statistik. Gotlänningarna kräver inga förmåner men väl en rättvis behandling. Vi vill finnas med när hela Sverige skall leva!

Herr talman! Samtidigt som Storstockholmsregionen i många avseenden är Sveriges rikaste region är den också Sveriges mest ojämlika region. Detta kan exemplifieras på många sätt, bl.a. genom stora inkomstskillnader, stor bostadssegregation, kraftig yrkessegregation och näringslivets obalanserade utveckling. Stockholms län har de största löneskillnaderna i landet. Att detta förhållande skapar stora skillnader i levnadssätt är självklart. Inkomstskillnaderna skapar också förutsättningar för åtskilt boende. De spekulativa inslagen har ökat kraftigt. Priserna på bostäder har trissats upp till en nivå som är direkt osund, och det försvårar kraftigt möjligheten för bl.a. ungdomar och lågavlönade att få en bostad. Industrisysselsättningen har i förhållande till riket i övrigt under årtionden minskat kraftigast i Stockholms län. Industrin i Stockholm svarar för 14 96 av sysselsättningen mot 24 0 i det övriga riket. Sedan 1965 har antalet industriarbetare i Stockholm minskat med 56 26. Regionen har därmed successivt utvecklats till en tjänsteoch serviceproducerande region. Näringslivets utveckling har de senaste tio åren skett i regionens norra delar. Det kan med fog sägas att Stockholms län är en region i stor obalans och med många inomregionala problem. Det gäller inte bara vid en jämförelse mellan de norra och södra länsdelarna. Länets nordligaste och till ytan största kommun, Norrtälje, kan på många områden jämföras med landets övriga glesbygder. Herr talman! Vi socialdemokrater i Stockholms län önskar en begränsning av tjänstesektorns tillväxt i regionen. Både sysselsättningen och befolkningen ökar i Stockholms län. Det är en utveckling på gott och ont. År 1986 ökade befolkningen i Stockholms län med ca 16 000 och antalet sysselsatta med ca 10 000. Som mätare på att den ekonomiska politiken är framgångsrik är detta glädjande siffror. Men baksidan är att en för stor del av befolkningsökningen, fram till för ett år sedan, utgjordes av inflyttade personer från andra delar av landet. Endast en mindre del utgjordes av födelseöverskott och invandring från utlandet. Under det senaste året har dock denna tendens förändrats så att den övervägande delen av ökningen består av invandring och födelseöverskott. LO-distriktet i Stockholms län har i olika sammanhang pekat på att industrijobben försvinner och antalet sysselsatta i service och administration ökar i Stockholms län. Denna utveckling fortsätter dessutom inom industrin till följd av den tekniska utvecklingen. LO-distriktet har därvid hävdat att statliga och privata företag aktivt bör arbeta för att lägga sin eventuella tillväxt av arbete inom tjänstesektorn till andra delar av landet för att därmed medverka till att hålla uppe sysselsättningen i hela landet. Detta kan förhoppningsvis medverka till att obalansen mellan tjänsteoch varuproduktion inte förvärras i Stockholms län. Herr talman! Under 1950 och 1960-talens snabba tillväxt i Stockholmsregionen uppstod problem både för dem som fått flytta hit för att få jobb och för de kommuner som under kort tid tog på sig att bygga bostäder och ordna service för de inflyttade. Några kommuner undvek detta och gör så tyvärr alltjämt. För att motverka utflyttningen i övriga landet tillgrep regeringen bl.a. utlokalisering av statliga verk. Det betydde att många stockholmare fick flytta från sin hembygd med i stort sett samma personliga och sociala problem som för dem som flyttade till Stockholm. Storstockholmsområdet är förvisso en motor för hela landets utveckling, men det är angeläget att den drivkraften brukas till hela landets bästa. Vi socialdemokrater i Stockholms län är medvetna om att satsningar som görsi Storstockholmsregionen kan upplevas som stridande mot vår syn på det negativa med Stockholmsregionens snabba expansion. Dessa satsningar är emellertid av nationellt intresse. Faktum är att valet vid många av dessa etableringar inte står mellan Stockholm och någon annan region i landet utan mellan Stockholm och något annat storstadsområde i Europa. Nuvarande expansion beror till stor del av att sysselsättningen i befintlig verksamhet främst inom tjänsteoch servicenäring växer. Någon möjlighet att generellt stoppa eller hålla tillbaka denna expansion finns inte. Det är däremot viktigt att kraftfullt föra ut en information om det goda med att förlägga tjänstetillväxten ute i landet och att den informationen når alla typer av arbetsgivare i Storstockholmsområdet. Regeringen bör därför intensifiera och utveckla det lokaliseringssamråd med företag inom Stockholmsregionens tjänstesektor som redan påbörjats. Herr talman! I min inledning berörde jag kortfattat att det i Stockholms län finns stora inomregionala obalanser. Jag vill här avslutningsvis ytterligare beröra detta förhållande. Sedan årtionden, ja århundraden har vissa lokaliseringar av strategiska etableringar skett till de norra delarna av Stockholm och de norra angränsande kommunerna. Detta gäller exempelvis utbildning, statlig verksamhet, flyg och samhällelig samfärdsel. Dessa etableringar har speciellt under de senaste tio åren kraftigt bidragit till att näringslivet insett fördelarna med att också etablera sig där samhällets service och kommunikationer tillgodoser deras behov. Vidare utvecklas Stockholms innerstads trafikmiljö till en alltmer ohälsosam region att leva, bo och arbeta i. Den kraftigt tilltagande motortrafiken är den främsta boven i det sammanhanget. För att motverka den ökande bilismen i innerstaden måste, menar jag, kringfartsleder byggas som leder den trafik förbi som har annan destinationsort än Stockholm. För att åstadkomma en grund för en bättre inomregional balans måste infrastrukturen i länets södra delar utvecklas. En viktig hörnsten i det bygget är att komplettera Arlanda med en ny flygplats på Södertörn. Detta är nödvändigt för att flyget skall kunna fylla sin uppgift för övriga regioner i landet redan under 1990 och 2000-talet. Expansionen kommer att bli mycket stor, i dag är det bara 600 000 svenskar som reser regelbundet. Herr talman! Storstockholm växer. I en tid när andra landsändar avfolkas är det lätt att göra storstadens tillväxt till det onda som bör bekämpas. Vi får enligt min mening inte falla i den fällan. Lösningen ligger i att låta hela landet utnyttja storstadens dynamik, att utnyttja Stockholmsregionen som en motor och låta dess kraft stärka hela landets utveckling.

Herr talman! Det är tyvärr alltför sällan som vi håller trafikpolitiska debatter här i kammaren. Den senaste hade vi 1985 i samband med att vi fastställde omstruktureringen av statens järnvägar, och den verkligt stora debatten hade vi 1979, då vi fattade det nu gällande trafikpolitiska beslutet, som i och för sig var ett nytänkande på trafikområdet. Jag hade hoppats att kommunikationsministern skulle vara med här i kväll och att vi tillsammans med honom skulle kunna ha så att säga en sista holmgång före den definitiva utformningen av den aviserade trafikpolitiska propositionen. Men han är enligt uppgift på utlandsresa, och min förhoppning var då att statsministern, som jag just såg här i kammaren, skulle kunna överta hans mantel, men statsministern är nu också försvunnen. Det blir då alltså en debatt mellan partiernas företrädare i trafikutskottet, och vi kan ju varandra utan och innan. Låt mig säga om 1979 års trafikpolitiska beslut att vi fattade egentligen detta i mycket stor enighet. Det var möjligen om ambitionsnivån och om medlen för dess fullföljande som vi kunde ha olika uppfattningar. Men vi syftade med 1979 års trafikpolitiska beslut till att få en tillfredsställande trafikförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Trafikpolitiken skulle ta hänsyn även till regionalpolitiska och sysselsättningsmässiga synpunkter. Felet med 1979 års trafikpolitiska beslut, herr statsminister, är att det aldrig har konkretiserats. Jag tycker personligen att det är ambitiöst att kommunikationsdepartementet under sin nuvarande ledning med sådan fermitet och intensitet försöker konkretisera 1979 års trafikpolitiska beslut. Vad jag fruktar, trots den höga ambitionsnivån, är att den konkretisering som man inom kort kommer fram till är otillräcklig på längre sikt. Samhällsutvecklingen går i rasande takt, likaså trafikutvecklingen. Man kan säga med en tumregel att trafikmängden växer med ungefär dubbla BNP-höjningen. För det gångna året skulle det betyda en trafikökning med ungefär 5 90. Fortsätter BNP-höjningen med 2 å 3 96 per år, betyder det att vi på en 10-15-årsperiod har en gentemot dagens nivå fördubblad trafikmängd i landet. Det ställer väldigt stora krav på de resurser som måste till för att trafiken skall kunna klaras säkert och effektivt. Effektivitet och service främjas av att trafikmedel och trafikföretag konkurrerar med varandra inom de av staten fastlagda ramarna. Om den principen är vi också i stort sett överens med varandra — möjligen inte med vpk, som fäster mindre avseende än vi andra riksdagspartier vid konkurrensens välgörande verkan. Vi tycker från moderata samlingspartiets sida att den statliga planeringen av trafikpolitiken bör reduceras och att stat och kommun bör minska och förenkla nuvarande regler och förordningar inom trafikpolitiken. Länderna inom den Europeiska gemenskapen har beslutat att införa en gemensam transportpolitik från 1992. Då är det av central betydelse att anpassa den svenska transportpolitiken efter dessa nya förutsättningar. Vi har tidigare inför regeringens beslut om en konkretisering av 1979 års trafikpolitiska beslut hävdat att det är nog så väl, men att vi måste arbeta på längre sikt och att vi för den skull behöver en allsidigt sammansatt parlamentarisk utredning om den trafikpolitik som vi skall ha in på 2000-talet. Jag tycker det är viktigt att understryka att förändringarna inom transportområdet är så snabba och så omfattande att man måste vara ytterligt framåtsyftande, om den trafikpolitiska målsättningen för samhället skall bli den riktiga. Vi har under de besvärliga år som statsbudgeten har genomlevt måst spara på anslag till investeringar och underhåll av våra vägar, och därför behöver vi omfattande nya investeringar på vägområdet, om den stomme i landets trafiknät som vägarna är skall kunna vidmakthållas så att vi undviker den kapitalförstöring som annars uppkommer. Vi vill från moderat sida hävda nödvändigheten av att man här med tanke på statbudgetens trängda läge söker alternativa finansieringsformer. En sådan avser — vilket jag tror att en talare före mig har berört — Österleden i Stockholm. Här kan man alltså genom upplåning på den öppna marknaden få en kringfartsled för den hårt ansträngda Stockholmstrafiken som skulle bli utomordentligt positiv. Vi är alltså anhängare av att Österledsprojektet på detta sätt verkställs. Jag skall i all korthet beröra några av de olika delar som ingår i trafikpolitiken. Jag tar med anledning av att vi i förra veckan hade en omfattande diskussion inom TCO om sjöfartspolitiken upp den frågan. Från moderat sida vill vi bevara en svensk sjöfart av den storleksordning som är möjlig, och jag hävdade under konferensen att en av vägarna är att ge de ombordanställda i fjärrfart skattebefrielse liksom övriga nationer gör för den sortens anställda. Det är för oss en övergripande principiell inställning att man skall skapa likvärdiga konkurrensförhållanden åt de olika transportsystemen, och även om det är med någon motvilja vi på detta sätt medger skattebefrielse för en viss kategori yrkesfolk, är detta, om vi vill rädda svensk sjöfart, en åtgärd som krävs omedelbart. Vi tycker emellertid att man från svensk sida kan vara lika smart som man är i Norge och snart i Danmark och i andra länder och upprätta ett öppet register, som skulle kunna ge samma effekt för sjöfartsnäringens överlevnad men på ett mera tillfredsställande sätt. Jag har alltså sagt vid denna konferens att vi under en övergångstid är med på en skattebefrielse för de ombordanställda i fjärrsjöfart men vill under tiden ha möjligheten av att öppna ett svenskt internationellt register snabbutredd. När det gäller luftfarten menar vi att även om denna särskilt inom Sverige är välorganiserad, är den alltför monopoliserad. Vår allmänna strävan är att motverka monopolbildningar, som vi tycker tillhör en svunnen tid. Vi vill därför att regering och riksdag skall pröva möjligheten av att öppna parallella koncessioner på t.ex. linjerna Malmö-Stockholm och Göteborg-Stockholm så att inte bara som hittills SAS upprätthåller den trafiken. Vi tror att både priserna och servicenivån skulle må väl av det till gagn för konsumenterna. När det gäller yrkestrafiklagstiftningen, som avser all den trafik som sker mot betalning, menar vi att här föreligger ett regelverk som är alldeles för omfattande. Vi vill alltså i största möjliga utsträckning få yrkestrafiklagstiftningen förenklad. I det sammanhanget uttalar vi vår tillfredsställelse med att planerna äntligen är långt framskridna på att ge taxinäringen i landet en friare företagsform med så liten reglering som det är möjligt. De sista minuterna av detta anförande vill jag emellertid ägna åt sorgebarnet i det svenska transportsystemet, nämligen statens järnvägar. SJ:s koncernstyrelse har under stor enighet kommit med förslag om att SJ i framtiden skall bli enbart ett järnvägsföretag och som sådant företagsekonomiskt lönsamt. SJ som nationellt järnvägsföretag skall ägna sig åt trafik enbart på det elektrifierade nätet, och de övriga delarna av riksnätet skall efter förhandlingar överlåtas till trafikhuvudmännen i de olika regionerna eller, om de inte vill ha dem, till privata utövare. Det är vår uppfattning att man på det viset kan undvika en omfattande järnvägsnedläggning och i stället decentralisera beslutet om hur den regionala kollektiva trafiken skall kunna organiseras. Det finns många hoppfulla tecken när det gäller järnvägstrafiken i Sverige. Vi hör förslag om att bygga nya järnvägslinjer, som Mälarbanan, Götalandsbanan och andra. När det gäller Mälarbanan kan vi från moderata samlingspartiet tänka oss att privata finansieringsformer tillämpas. På sikt kan vi här se ett system där man på en dubbelspårig järnväg i Mälardalen kan ha konkurrerande trafikföretag som utövar trafiken under SJ:s lokdragning eller vart för sig; det får bli en senare fråga. Men SJ:s omstrukturering är en brådskande angelägenhet. Vi tycker att regeringen här har skyndat alldeles för långsamt. Järnvägen är ett masstransportmedel som har framtiden för sig. Den är energisnål, den är miljövänlig, den är trafiksäker. Men själva den finansiella utkomsten av företaget är ytterligt nedslående. Vi har från moderat sida varit med på att man från det nya SJ-åkeriföretaget skiljer infrastrukturen. Vi anser det rent principiellt vara riktigt att staten står för samhällets infrastruktur, och även om kostnaden för detta kommer att i ökad utsträckning öppet belasta statsbudgeten, är detta bättre än de dolda kapitaltillskott som sker genom kapitalnedskrivningar i ett förlustbringande SJ. Vi anser att de förlustkostnader som kommer att uppstå under omstruktureringstiden skall bäras inte av statskassan utan på i näringslivet normalt sätt genom att företaget utsäljer tillgångar som är marknadsmässigt begärliga. Jag tänker då på sådana företag inom SwedCarrierkoncernen — SJ:s förvaltningsbolag —som inte har ett naturligt samband med järnvägsverksamheten, nämligen ASG, SFL och GDG. Jag nämner dem som exempel; det finns flera. Försäljningen av dessa, som är friska företag med stora framtidsmöjligheter, skulle utan vidare kunna täcka de strukturrationaliseringskostnader som SJ kommer att ha i klassen 1-2 miljarder under de närmaste åren. Det ligger fara i dröjsmål med SJ:s omstrukturering, och det är alltså med bekymmer vi följer den mycket långdragna och segslitna processen. I detta sammanhang vill jag uttala vår förvåning över att statssekreteraren i kommunikationsdepartementet Ulf Dahlsten även innehar befattningen som nyvald ordförande i SJ:s koncernstyrelse. Detta kan möjligen för en kort övergående period vara lämpligt, eftersom Ulf Dahlsten engagerat arbetat i den grupp som behandlat omstruktureringen av SJ. Men i längden är det en omöjlig sits, för han sitter på flera stolar. Hans befattningar som ordförande resp. statssekreterare kommer ovillkorligen i konflikt med varandra. Jag hade hoppats att kommunikationsministern här i kväll skulle ha försäkrat att denna omöjliga position inte längre kan upprätthållas. Jag har med detta, herr talman, i all korthet presenterat den moderata synen på det omfattande arbete med omläggningen av trafikpolitiken som nu pågår.

Herr talman! Investeringar i olika trafiksystem bestämmer för lång tid framåt hur personer och gods kommer att färdas. Investeringar i vägar, järnvägar, storflygplatser och hamnar har ofta livslängder på 40 år eller mer. Det är därför utomordentligt viktigt att besluten fattas med utgångspunkt från ett tillfredsställande samhällsekonomiskt beslutsunderlag, där alla kostnader och nyttor under hela investeringens livslängd vägs samman. Inverkan på miljön och trafiksäkerheten samt regionala effekter är exempel på viktiga frågor som skall finnas med i bedömningen. Trafiksektorns negativa effekter på miljön genom luftförorening och buller måste nu uppmärksammas på allvar. De miljöstörningar av stadsbild och landskap som kan uppstå vid nybyggnad av trafikanläggningar får inte heller glömmas bort. Det är tyvärr vanligt att man talar vackert om att full hänsyn måste tas till miljön. När man går till handling finns dock en benägenhet att i bedömningarna värdera miljöeffekterna lågt, därför att de ansvariga inte vågar göra en uppskattning av de verkliga kostnaderna, trots att det i dag finns metoder för att i grova mått beräkna effekterna i ekonomiskt avseende. I praktiken är det naturligtvis omöjligt att exakt beräkna kostnaden för olika miljöutsläpp. Experter på området kan göra uppskattningar av samhällsekonomiska kostnader, som baseras på bästa tillgängliga kunskap. Sedan är det politikernas sak att efter justeringar utifrån övergripande politiska bedömningar göra avvägningarna. Marknadsekonomin bygger på att företag, myndigheter och privatpersoner fattar beslut på grundval av de prissignaler som ges. Är det gratis att förorena miljön påverkas alla dessa beslut så, att de blir onödigt miljöförstörande. Kostar det att förorena blir besluten mycket gynnsammare för vår miljö. Miljöstörningar från vägtrafiken, flyget, sjöfarten och järnvägen bör kontrolleras genom en kombination av normer och avgifter. Normerna bör baseras på en samhällsekonomisk bedömning där man drar slutsatsen att nyttan, av t.ex. bestämmelserna om avgasrening för personbilar, överstiger kostnaderna. Avgifterna bör baseras på den marginalkostnad för miljön som en viss resa medför. Trots att svensk bilindustri sedan många år tillverkar rena bilar med katalytisk avgasrening är det först från den 1 januari 1989 som sådan rening blir obligatorisk för nya personbilar som säljs i Sverige. Det är glädjande att bestämmelserna kommer, bara beklagligt att de inte har kommit tidigare. Naturvårdsverket lade våren 1987 fram ett förslag om skärpta avgasbestämmelser för lastbilar och bussar. Från 1992 skall enligt förslaget lätta bensindrivna lastbilar ha katalytisk avgasrening som sänker kväveoxidutsläp pen med 60-70 96. För dieseldrivna lätta lastbilar blir sänkningen knappt hälften så stor. Folkpartiet ställer sig bakom detta förslag om skärpta regler. Det kan rent av finnas skäl att undersöka om de inte kan införas snabbare än enligt naturvårdsverkets tidtabell. Den nuvarande regionalpolitiken på transportområdet domineras av centralt beslutade subventioner och regleringar. Folkpartiet villi stället ha en regionalpolitik som bygger på ett generellt stödsystem och mobilisering av lokala resurser. En övergång till ett generellt stöd tar tid. På kort sikt är strävan därför att påverka stödet så, att dess utformning blir så effektiv som möjligt inom de givna ramarna. I den processen vill folkpartiet att så stor del som möjligt av stödet blir generellt genom t.ex. sänkta arbetsgivaravgifter i områden som behöver stöd och genom att större delen av bidragen utgår som en klumpsumma till resp. län. Selektivt stöd som utgår från nationella regler, t.ex. transportstödet, bör gälla för så vida grupper som möjligt. Ett exempel på detta är persontransportstöd: Så länge man har ett särskilt persontransportstöd skall det inte bara gälla för anställda utan även för egenföretagare. Regionalpolitik på transportområdet genom dolda subventioner är en ineffektiv stödform. Exempel på dolda subventioner är att man inom Linjeflyg, genom möjligheten till monopolvinster på vissa sträckor, subventionerade olönsamma linjer med 50 milj.kr. år 1986 efter eget huvud. På likartat sätt finns dolda subventioner av flygplatser genom luftfartsverket. En möjlighet kan vara att de dolda subventionerna skulle omvandlas till öppet generellt stöd som kan mobilisera lokala resurser. De olönsamma järnvägslinjerna utgör ett särskilt regionalt problem. SJ fick budgetåret 1986/87 ett av riksdagen beviljat bidrag med 1 320 milj.kr. för drift av icke lönsamma järnvägslinjer. SJ:s tunga förvaltning har inte förmågan att utnyttja de regionala banorna på ett effektivt sätt. En tanke som är värd ett närmare studium vore att flytta huvudmannaskapet till de kommuner som en viss olönsam järnväg löper igenom. SJ skulle i konkurrens med privata företag få tävla om driften på entreprenad. Bortåt 1 000 personer dödas varje år i trafikolyckor i Sverige, och många skadas. Trafikolyckorna åstadkommer stora mänskliga tragedier och materiella kostnader. Mycket måste göras för att minska dessa skador. Även på trafiksäkerhetsområdet bör man använda samhällets resurser effektivt, så att man väljer åtgärder som ger störst nytta i förhållande till de kostnader som de har. Inom vägtrafiken kan de stora insatserna göras. Sambanden mellan höga reshastigheter och olyckskostnader är väl klarlagda. I första hand måste en effektiv hastighetsövervakning införas. Enligt beräkningar från statens vägoch trafikinstitut skulle ca 150 människor färre omkomma i trafiken varje år om hastighetsgränserna följdes. Unga förare har en förskräckande olycksstatistik. Kanske skulle man överväga att göra körkortet provisoriskt under de första åren och kanske komplettera med ytterligare utbildning för dem som råkar ut för olyckor. Skärpta åtgärder behövs mot dem som kör alkoholpåverkade. De som återfaller i rattonykterhet måste behandlas och kontrolleras, så att risken för återfall minimeras. När vägverket gör avvägningar för större trafiksäkerhet används en värdering på 280 000 kr. per polisrapporterad trafikolycka som undviks genom en viss åtgärd. Denna värdering av minskad olycksrisk baseras bl.a. på en uppskattning av värdet av ett sparat människoliv på 4,2 milj.kr. När SJ utfärdar föreskrifter för järnvägstrafik görs inga direkta uppskattningar av hur mycket åtgärder kan få kosta som statistiskt leder till att en svår olycka undviks. Detta har lett till att säkerhetskraven är mycket högre för järnvägstrafik än för vägtrafik. Rimligen borde samma persons olycksrisk värderas på likartat sätt oberoende av var han åker. Vi får mest trafiksäkerhet för pengarna om vi från en enhetlig värdering genomför de åtgärder som ger störst trafiksäkerhetseffekter i förhållande till kostnaderna.

Herr talman! Det finns anledning att rikta mycket hård kritik mot regeringens trafikpolitik på tre områden. För det första har regeringen tagit lättsinnigt på järnvägspolitiken. Därför befinner sig SJ i den djupaste krisen i modern tid. Hade regeringen agerat i tid hade denna svåra kris kunnat förhindras. För det andra tycks regeringen helt ha släppt alla regionalpolitiska ambitioner på trafikområdet. Man är alltmer inriktad på storskaliga projekt typ Uddevallas motorvägsbygge för 675 milj.kr. Den politiken leder till att mycket stora delar av Sverige håller på att bli utarmade på trafikområdet. För det tredje nonchalerar regeringen omsorgen om miljön. Regeringen har skurit ned kollektivtrafiken, och vi har fått en kraftigt ökad vägtrafik med stora problem i form av bl.a. luftföroreningar. I kommunikationsdepartementet ägnar man alltmer tid åt att till varje pris driva igenom ett bygge av Öresundsbron. Det är dessa tre allvarliga problem inom trafikpolitiken som jag vill ta uppi detta inlägg. Ingen kan bestrida att järnvägstrafiken har många fördelar. Den är helt överlägsen alla andra trafikalternativ ur miljösynpunkt. En ökad järnvägstrafik kan minska våra trafikolyckor ute på vägarna. Mer godstrafik på järnvägen kan bidra till att väsentligt förhindra förslitningen av vårt vägnät. Järnvägen är också ett utomordentligt energisnålt alternativ. Detta är några mycket starka skäl för att vi borde satsa på ett modernt och effektivt järnvägsföretag. Detta järnvägsföretag har vi tyvärr inte. Att 88 platser av 100 står tomma i persontågen är ett skrämmande exempel på låg effektivitet. Att SJ:s dyra och moderna lok utnyttjas endast till 39 26 borde vara en väckarklocka. Att passagerare på persontåg kan få vänta fem sex timmar när man fått stopp på Jag skulle tyvärr kunna ge åtskilliga fler exempel på brister i järnvägspolitiken som förklarar företagets djupa kris. Regeringen bär ett tungt ansvar för att vi befinner oss i detta tillstånd. SJ:s problem har inte uppkommit under det senaste året. Krisen har växt fram under en tid då socialdemokraterna haft regeringsansvaret. Denna utveckling tycks regeringen mer eller mindre ha blundat för. Det är ett mycket allvarligt misstag. Nu kommer det att krävas mycket stora resurser för att vända utvecklingen till något positivt. Centern vill gärna medverka till att vi kan skapa ett modernt och effektivt järnvägsföretag. Vår medverkan kan ske endast på villkor att hela landet får tillgång till järnvägstrafik inom rimliga avstånd. Låt mig gå över till regeringens hårda centralisering av investeringar på vägområdet. Studerar man de framlagda förslagen till väginvesteringar för de närmaste tio åren blir man förskräckt. Flera Norrlandslän får väginvesteringarna nedskurna med 50-70 26. Bergslagslänen, som är ett annat utsatt område, får samma anslag bantat med omkring 50 26. För sydöstra Sverige — Kalmar, Kronobergs och Blekinge län — har riksdagen vid flera tillfällen uttalat sig för att de områdena också behöver regionalt stöd. För dessa områden innebär dock de framlagda planerna att väginvesteringarna skärs ned med nära 50 96. Vilka slutsatser kan man dra av denna politik? En sak är absolut säker: Den här vägpolitiken är ett otäckt exempel på hur man på kommunikationsområdet söker sabotera alla försök till regionalpolitiska insatser. Menar regeringen att områden som saknar flyg och har dålig järnvägstrafik också skall leva med ett uselt vägnät? Hur tror socialdemokraterna att stora delar av vårt land skall kunna överleva om man blir totalt svältfödd på investeringaritrafiknätet? Kommer den inledda vägpolitiken att fortgå kommer vi inom centern att inleda en hård politisk strid med socialdemokraterna. I fråga om Öresundsbron börjar sanningens minut att närma sig för socialdemokraterna. Tro nu inte att ni kan skjuta ifrån er hela frågan till efter valet. Ni måste lägga korten på bordet nu. Är miljöfrågan viktig eller är den det inte för den framtida trafikpolitiken? Är omsorgen om miljön viktig, då borde slutsatsen vara enkel för socialdemokraterna. Då borde ni redan i dag kunna ge svenska folket klara besked om Öresundsbron. Ni borde kunna medge att en dyr vägbro förutsätter en mycket kraftigt ökad vägtrafik som skapar allvarliga miljöproblem. Ni behöver inte nya utredningar för att klargöra detta problem. Inga utredningar i världen kan lösa socialdemokraternas interna dilemma i denna fråga. Ge beskedet nu! Är ni för eller emot en Öresundsbro? Denna fråga kommer att förfölja er tills vi får ett besked. För centerns del kan vi ge klara besked. Det är bra för miljön, för trafiksäkerheten, för näringslivet och för hela svenska. folket om vi har tillgång till ett bra och effektivt SJ. Vi kommer att fortsätta att arbeta för att vi skall få en välskött och modern järnvägstrafik. Vår regionalpolitik är inriktad på att alla delar av landet måste få bra kommunikationer. Därför kommer vi att ta strid med socialdemokraterna om den framtida vägpolitiken. Vi kan aldrig acceptera den svältkost och brist på väginvesteringar som stora delar av Sverige kommer att utsättas för om socialdemokraterna får som de vill. Vår omsorg om miljön leder oss till den självklara slutsatsen att vi kommer att satsa på andra alternativ än en dyr och miljöfarlig Öresundsbro.

Herr talman! På den socialdemokratiska partikongressen höll Birgitta Dahl ett mycket känsloladdat och viktigt tal, måste jag säga. Hon citerade bl.a. ur Vilhelm Mobergs bok Din stund på jorden. Efter detta citat sade hon: ”Så bär vi, tror jag, alla inom oss sorgen över att det, som var vår barndoms glädje, håller på att tas ifrån oss och våra barn.” Birgitta Dahl uttalar sig vid alla möjliga tillfällen. Hon brukar ha ett ganska viktigt budskap. Men allt flera i vårt land frågar sig också om det bara är ord, om Birgitta Dahl inte har någonting att säga till om inom den svenska regeringen, när det t.ex. gäller trafikpolitiken. Jag har under de senaste veckornas tågresor kunnat läsa ur SJ:s tidning Raka Spåret, och jag kan snart en artikel utantill. Det är en intervju med Birgitta Dahl. I den säger hon: ”Miljökraven kommer att styra utvecklingen.” Men när, Birgitta Dahl, Ingvar Carlsson, Sven Hulterström m.fl., skall vi få se de konkreta bevisen för detta? Mycket sades här av föregående talare när det gäller bristen på satsningar på SJ. SJ skulle kunna stå för det verkliga lyftet i Sverige. Aldrig någonsin tidigare har nämligen kraven från svenska folket varit så starka på att satsningar skall göras på SJ för att hejda bilismen, som är den största miljöförstöraren. På en presskonferens där vpk talade om skogsdöd och försurning sade en journalist: ”Jag går så ofta i skogen med mina barn, men där är ju så in i helsike vackert.” Han såg alltså inte den akuta miljökris som han då egentligen bara hade kunnat läsa sig till. Kanske är detta också fallet med många statsråd och riksdagsledamöter. Det räcker ju inte med att tycka om naturen. Man kan bara se sönderfallsprocessen genom ekologiska insikter och erfarenheter. Jag kommer från Ödsmål i Bohuslän, där en miljöaktion har ägt rum i dag för andra gången. Man har ockuperat mark. I dag var det fråga om en större aktion. Redan i gryningen fanns där nära 400 människor som ville visa att de tycker att motorvägsbygget och Scandinavian Link är helt vansinniga projekt. De s.k. trädkramarna har de flestas sympatier på sin sida och enligt min uppfattning den moraliska rätten. Det är inte fråga om en vanmakt utan om en begynnande motmakt mot Volvos inflytande över regeringsbeslutet där det gäller bilismen kontra miljön. Representanter för trädkramarna kommer att vara här i morgon bitti. Jag skulle här ha framfört hälsningar till Sven Hulterström, men denne är tyvärr inte här i kväll. Trädkramarna och aktivisterna i Bohuslän uppmanar regeringen att avbryta motorvägsbygget. Vpk har också framfört detta krav vid flera tillfällen. Vpk:s riksdagsgrupp har stött aktionerna, och senast uttalade vi genom Lars Werners anförande här ifrån talarstolen tidigare i dag kravet på att regeringen måste avbryta bygget. Skogen och människorna tål inte mer av förgiftning och betongpolitik. Gränsen är överskriden både i Bohuslän och i Skåne — och just där skall Scandinavian Link dras fram. Många frågar sig om ett löfte till Gyllenhammar kan få kosta hur mycket som helst och varför just en motorväg, och varför just en bro? Borde inte regeringen släppa på prestigen? Annars måste det ju bli så, att delar av Birgitta Dahls känsloladdade kongresstal aldrig kan bli trovärdiga. Valda delar av Birgitta Dahls tal, bl.a. det som jag citerade tidigare, förstorades upp och sattes på plakat som man använde i skogen vid demonstrationerna i Bohuslän. Dessa plakat har dragits i smutsen, genom skogsmaskiner och genom polisens aktioner. Sara Lidman, som var med miljöaktivisterna i Ödsmål i dag, vädjade till polisen: ”Vi som vill försvara vårt lands naturrikedomar, är inte vi värda respekt?” Men polisen lydde bara order. Detta kallas av byråkrater och många politiker för den demokratiska processen. Jag hoppas att Birgitta Dahl när hon kommer till denna kammare svarar på några viktiga frågor från miljöengagerade människor i Bohuslän och på andra ställen. Går det inte att göra en väg trafiksäker utan att det är motorväg? Jag vill ställa den frågan också till Birger Rosqvist, som är den socialdemokratiske talaren i den här debatten. Sven Hulterström brukar skylla på ett löfte till Uddevalla och Stenungsund. Det skulle handla om att arbetslösheten där var så stor när beslutet fattades om att en motorväg skulle byggas. Måste det bli en motorväg för att det behövs arbetstillfällen? Varför gynnade regeringen inte först och främst järnvägen i Bohuslän, så att den kunde ta emot det tunga gods som rullar på E 6-an som gör denna väg så livsfarlig? Och, Birger Rosqvist, när tänker socialdemokraterna se till att hastighetsgränserna sänks i Sverige? Det är nämligen en sådan åtgärd som man har nämnt i Öresundsbrodelegationen. Där säger man att de totala utsläppen inte kommer att bli så mycket högre trots en enorm ökning av biltrafiken genom brons tillkomst. Men man säger att det, eftersom utsläppen och förgiftningen i Skåne ändå har avancerat så långt redan innan bron börjar byggas, behövs vissa åtgärder som t.ex. hastighetsbegränsningar eller lägre hastighetsgränser. Varför tar socialdemokraterna inte detta steg nu? För att Öresundsbron, detta mastodontprojekt, skall gå ihop ekonomiskt krävs en enorm ökning av biltrafiken. Men om nu åkarna envisas med att fortsätta att anlita färjetrafiken, vilket de säger sig vilja göra, hur skall kalaset då betalas? Måste broavgifterna kanske tillfälligt dumpas för att brobyggarna skall slippa konkurrensen från sjöfarten? Och hur går det med hamnarna på västkusten om bron byggs? Hur många hamnjobb blir det kvar, Birger Rosqvist? Hur många arbetstillfällen får sjöfolket kvar? De svenska järnvägarna har under många år drabbats av riksdagsmajoritetens och regeringens oginhet. Gösta Andersson redogjorde för detta på ett mycket bra sätt. Upprustningsbehovet och investeringskraven har vuxit till mångmiljardbelopp på grund av denna återhållsamhet. Här i riksdagen har vpk många gånger ensamt fått föra SJ:s talan. Vi har sagt ja till de krav och äskanden som SJ har framfört, medan de som har suttit i SJ:s styrelse — de sitter också i trafikutskottet och har gjort inlägg från denna talarstol — har röstat mot våra och SJ:s förslag. Många tycker att detta är bedrövligt. Man undrar vad man skall ha riksdagen till, om folkvalda politiker uppträder på ett sådant skandalöst sätt. Finns det inte längre kvar något civilkurage t.ex. hos socialdemokrater som sitter på flera stolar? Skadorna på grund av bilism och industriutsläpp kommer att kosta oändligt mycket mer än vad satsningarna på SJ kommer att göra. Väldigt mycket beror på att bilismen har fått utvecklas alldeles ohejdat. Nu har de värsta skogsskövlarna börjat tänka om, så nu får vi på miljösidan hjälp av skogsindustrin och skogsbolagen, eftersom de ser sina vinster hotade — när råvaran och skogen hotas får miljöopinionen rätt. De talar om att man inte längre skall räkna kväveoxidutsläppen i ton, utan att det på vissa ställen handlar om att ytterligare kilon av kväveoxidutsläpp kan knäcka skogen. Så ser det ut bl.a. i Skåne på de mest förgiftade markerna, där skogsskadorna har avancerat långt. Jag kräver återigen: Avbryt motorvägsbygget vid Ödsmål i Bohuslän, och satsa i stället alla miljonerna på järnvägen! Det borde man ha gått in för redan innan man gav löftet till P. G. Gyllenhammar i samband med Uddevallapaketet. Det handlade inte om ett löfte till kommuninvånarna utan om ett löfte till Volvochefen. Det har Kjell-Olof Feldt själv sagt. Jag vill sluta med ett ytterligare citat ur Birgitta Dahls tal. Jag vet att det används och är användbart också i den utomparlamentariska verksamheten. Hon sade så här: ”Och, kamrater, det är just upproriska vi måste vara om vi ska lyckas avvärja hoten mot vår överlevnad, på samma sätt som våra faroch morföräldrar övervann de hot, som plågade dem.” Birger Rosqvist! Vi var upproriska i dag i Ödsmål. Vi ville kämpa för järnvägen och mot motorvägsbygget. Då kom poliserna i massor, som om vi hade varit de värsta förbrytare, när vi ville försvara naturen och miljön. Jag skulle vilja se litet mer upprorsanda också hos Birger Rosqvist. Jag vet att han inte tycker om Öresundsbron, men detta måste höras bättre, Birger Rosqvist!

Herr talman! Transporterna har fått en allt större betydelse, och utvecklingen av transportsektorn har alltid gått hand i hand med samhällsutvecklingen i övrigt. När tekniska och ekonomiska förutsättningar i olika utvecklingsskeden begränsat transportmöjligheter har det därmed också satts bestämda gränser för vad som gått att genomföra på andra samhällsområden. Möjligheterna att tillgodose olika materiella, sociala och kulturella behov har då påverkats. Bra kommunikationer har dock kunnat vidga horisonterna i många olika avseenden och gett ett bättre och rikare innehåll i människornas liv. Vill vi fortsätta att förbättra samhället och våra levnadsvillkor, måste vi också vara beredda att utveckla och även förändra transporterna. Under snart ett kvartssekel har vi levt med en trafikpolitik grundad på 1963 års trafikpolitiska beslut, så småningom följt av 1979 års trafikpolitiska beslut. År 1979 fick konkurrensen betydligt mindre betydelse än vad fallet hade varit tidigare. Samverkan i trafiken betonades i stället. Men fullt genomslag över hela det trafikpolitiska området har 1979 års beslut inte fått. I stället har de båda besluten kommit att tillämpas jämsides eller blandat inom olika delar av transportsektorn. Men även frånsett detta står vi inför ett antal konkreta problem som måste lösas. Det finns möjligheter att ta till vara, och det är här i riksdagen som vi skall fatta besluten. Vi måste begränsa trafikens negativa inverkan på miljön. Vi måste ta igen eftersläpningen i utbyggnad av infrastrukturen, kanske främst inom järnvägssektorn. Vi måste öka tillgängligheten för olika trafikantkategorier i olika delar av vårt land och ännu bättre tillgodose sociala behov, exempelvis för handikappade. Vi måste förbättra trafiksäkerheten ännu mer. Det finns behov av snara åtgärder för att komma till rätta med SJ:s ekonomiska kris. Det behövs också åtgärder för att trygga bibehållandet av svensk sjöfart. Ett omfattande trafikpolitiskt utredningsarbete har nu genomförts. Olika problem och utvecklingsmöjligheter har genomlysts, och därmed finns det nu underlag för förslag till åtgärder inom transportsektorn. Men för genomförande av alla de förbättringar som ett brett tvärpolitiskt forum funnit behov av krävs det också att resurser kan tas fram. I arbetet har deltagit representanter för samtliga partier. Det finns möjligheter att få till stånd ett betydelsefullt, väl tidsanpassat trafikpolitiskt beslut. Det kan fattas redan tidigt i vinter, efter ett rekordkort men genomgripande utredningsarbete, som samtliga partier har fått följa och kunnat påverka. Jag ser med intresse fram emot ett sådant beslut. För att det skall kunna fattas krävs att det lämnas besked från övriga partier i riksdagen om hur det skall finansieras. Jag vill fråga om ni nu är beredda att medverka till att resurser tas fram för åtgärder av den karaktär som här i mycket skarpa ordalag har efterlysts av några talare. Viola Claesson efterlyste i slutet av sitt anförande synpunkter på ett Öresundsbroförslag. Det finns inget förslag att ta ställning till i riksdagen om någon Öresundsbro. Sedan några ord om vägbygget i Bohuslän. Planerna på ett sådant vägbygge har kommit till efter demokratiskt fattade beslut. I detta speciella fall gick det inte att utnyttja järnvägstransporter ifrån fabriken och anläggningen som har nämnts i detta sammanhang.